Herr talman! Juan Fonseca har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att utreda frågan om strukturförändringar för flykting och invandrarpolitiken samt om regeringen avser inrätta ett integrationsdepartement. Larmrapporterna om situationen för invandrare är många. På område efter område är läget värre för invandrare än för befolkningen i övrigt. Arbetslösheten är högre och kraven på svenskkunskaper ökar i förvärvslivet samtidigt som antalet arbetstillfällen minskar inom yrken som är vanliga bland invandrare. I vissa bostadsområden växer barn och ungdomar upp där det knappt finns några svenskar som kan utgöra den genuint svensktalande miljö som behövs under uppväxtåren för att barnens förmåga att behärska svenska språket skall kunna utvecklas. Integrationsfrågorna är något av ödesfrågor för hur samhällsutvecklingen skall kunna påverkas för att vi inte skall få ett samhälle med A och B-medborgare där invandrarna hamnar i strykklass. För detta krävs att den långsiktiga politiken utvecklas, men det behövs också akuta insatser med mer omedelbar verkan. Det är oerhört viktigt att invandrarpolitiken inte ses som ett specialansvar för ett fåtal experter, utan politikens uppgift måste vara att tydligt göra klart att invandrares väl och ve är något som angår oss alla. Jag vill därför framhålla att det är en angelägen debatt som Juan Fonseca tar upp. Jag välkomnar den. Jag får också hålla med om att debatten kring integrationsfrågorna lätt hamnar i skymundan för debatten om invandrings och flyktingpolitik. Bl.a. av den anledningen tog jag i höstas initiativ till att dela upp Kommittén för översyn av invandrarpolitiken samt invandrings och flyktingpolitiken, IFK, i två kommittéer: en invandrarpolitisk och en invandrings och flyktingpolitisk. Kommittéerna kommer att lämna sina förslag vid olika tidpunkter, vilket ökat förutsättningarna att få en ordentlig debatt om såväl den framtida invandrarpolitiken som invandrings och flyktingpolitiken. Låt mig ändå klart uttala mitt stöd för den grundläggande principen beträffande det invandrarpolitiska integrationsarbetet att respektive fackdepartement inom sitt område ansvarar för att invandrare behandlas likvärdigt med den svenska befolkningen i övrigt. När omständigheterna så kräver kan positiv särbehandling av invandrare bli aktuell, men det sker då likväl inom ramen för respektive departements ansvarsområde. Skolministern svarar exempelvis för hemspråksundervisningen som ett bland många områden inom utbildningsväsendet. Det vore mycket olyckligt om departement och övriga myndigheter inte skulle ha det grundläggande ansvaret för invandrare och därigenom fortlöpande uppmärksamma deras förutsättningar och behov.

En utökad och mer flexibel samverkan - också över departementsgränserna - är avgörande för att kunna få till stånd de breda insatser som krävs. Jag vill i sammanhanget särskilt peka på förslaget i årets budgetproposition om särskilda insatser i invandrartäta bostadsområden, och då främst i storstadsområdena, för att bryta den tilltagande segregationen. Arbetsmarknadsdepartementet skall kommunerna och deras samverkanspartner svara för minst lika mycket. Därutöver avses medel från Europeiska socialfonden att tillföras. Förslaget innebär att dessa kommuner ges möjlighet att få igång olika samverkansprojekt i de mest utsatta bostadsområdena. Genom att arbetsförmedlingar, försäkringskassor, socialtjänst, skola, bostadsföretag m.fl. samordnar sina ansträngningar, och detta utifrån ett lokalt perspektiv, kan integrationsarbetet utvecklas. Detta ser jag som ett bra exempel på vad som krävs av en integrationspolitik under kommande år. Jag vill även nämna att det i direktiven till den nyligen beslutade utredningen för översyn av bostadspolitiken betonas att utredningens förslag skall inordnas i en sammanhållen politik för att öka integrationen och motverka segregationen inom samhällslivets alla områden. Att få fler människor med invandrarbakgrund anställda i departement och myndigheter är också betydelsefullt dels för den extra kompetens i mångkulturella frågor som därmed tillförs och som kan förstärka principen om alla myndigheters ansvar för invandrare, dels som banbrytare och förebilder för andra arbetsgivare och för invandrarna själva. Självfallet kan inte avkall göras på kompetens, men det finns all anledning att fundera över vilka mervärden någon med invandrarbakgrund kan tillföra en tjänst som står i tur att tillsättas. Att börja närma sig själv är en bra princip för att ge invandrare de likvärdiga villkor som självklart måste prägla samhällsutvecklingen i riktning mot ökad integration och minskad segregation. Jag skall därför ta till mig detta när det gäller mitt eget departement och rekommendera andra att följa efter. Mot bakgrund av det jag redovisat anser jag sammanfattningsvis att ett särskilt integrationsdepartement inte är den rätta vägen att gå, eftersom det innebär ökad specialisering och avskärmning i stället för den breda samverkan som oundvikligen måste till för att förbättra integrationen av invandrare i det svenska samhället. Slutligen när det gäller flyktingfrågornas organisatoriska placering sägs det i direktiven till kommittén om en översyn av invandrings och flyktingpolitiken att utredningen skall överväga i vilken utsträckning förslagen till utformning av invandrings och flyktingpolitiken bör leda till förändringar vad gäller organisation och ansvarsfördelning mellan olika myndigheter och vid behov föreslå sådana förändringar. Utredningsarbetet, som skall vara avslutat den 1 juli 1995, får i denna del avvaktas.
Herr talman! Jag vill tacka invandrarminister Leif Integrationsproblematiken är ett samhällsfenomen som påverkar flera grupper i det moderna samhället. Ungdomar, handikappade och invandrare t.ex. är grupper som behöver integreras inom olika samhällssektorer. För detta försöker samhället och dess institutioner vidta åtgärder som leder till att dessa grupper kan fungera på ett normalt sätt i samhället. Invandrarna är en grupp som av olika skäl behöver särskilda åtgärder som leder till just integrering. Det är därför som Sverige alltid har haft en särskild invandrarpolitik och egna institutioner som bevakar integreringen. Alla vi vet att integrering av nya invandrargrupper i det svenska samhället inte har fungerat. Just på grund av detta krävs det nya samordnade grepp som leder till integrering. Alla vi vet också att den nuvarande invandrarpolitiken och dess institutioner behöver ses över. Därför har regeringen tillsatt en parlamentarisk utredning som har fått direktiv att se över politiken. En av huvuduppgifterna för den parlamentariska kommittén i dag är att definiera innebörden av ett mångkulturellt samhälle och begreppet integrering. Detta är av avgörande betydelse då Sveriges etniska sammansättning har förändrats. Av det skälet är det mycket viktigt att ange hur alla olika etniska grupper i vårt land skall förhålla sig till majoritetsbefolkningen och på vilka sätt dessa grupper skall integreras. Eftersom Sverige har förändrats från etnisk synpunkt är det viktigt att samhället skapar instrument som leder arbetet för att etniska minoritetsgrupper integreras. Att bibehålla gamla strukturer som inte återspeglar det nya Sverige är enligt min mening att förneka det nya samhällets existens. Vi kan inte fortsätta att prata om invandrargrupper som ett tillfälligt fenomen. Begreppet invandrare bör ses över. I stället bör arbetet för integrering av de olika etniska grupperna inledas. Integreringen måste ske med respekt och värdighet. Vi skall arbeta för att alla medborgare i vårt land, oavsett var de är födda, känner sig delaktiga. Herr talman! Det är mot denna bakgrund man måste se mitt förslag om inrättande av ett integrationsdepartement. Det hänger ihop med strukturella förändringar av organisationsformer för flyktingpolitiken separerat från integrationspolitiken. Det hänger också ihop med reformeringen av integrationsmyndigheterna. Invandrarverkets chef är redan i gång med detta arbete. Vem som helst kan förstå att försöket med att slussa in invandrarpolitiken inom samtliga departement fram till i dag icke har fungerat - och kommer, enligt min mening, icke att fungera. Invandrarministern har egna erfarenheter av detta. För att få en verklig integrationspolitik krävs det ett departement som samordnar resurser, har helhetsperspektiv, koordinerar och leder den politiska integrationsprocessen. Ingen kan i dag ge besked om vad integrationspolitik är eller betyder. Att sprida integrationspolitiken bland alla ministrar leder bara till att denna för landet viktiga fråga blir en icke prioriterad fråga. Från kostnadssynpunkt är ett integrationsdepartement lägre än vad det är i dag, om man ser detta departement inom ramen för reformeringen av hela invandrings och invandrarpolitiken. Det handlar inte om att samla tusentals anställda i ett departement, utan det handlar om en effektiv planering, om samordning och om politisk ledning. Till slut, herr talman, vill jag säga att alla invandrarministrar som vi fram till i dag haft i huvudsak har ägnat sig åt flyktingpolitiken, inklusive Leif Blomberg själv. Vad landet behöver är politisk vägledning för utformningen av det nya Sverige, det mångkulturella Sverige. För detta krävs det, Leif Blomberg, nya grepp och nya organisationsformer.
Herr talman! I mitt svar till Juan Fonseca utgår jag från att vi alla i det svenska samhället egentligen i grunden har samma behov som skall bli tillgodosedda genom den politik som vi vill föra i det här landet. Vissa människor, t.ex. invandrare, har särskilda behov i vissa frågor. Som nyanländ kan man ha behov av att få lära sig svenska, vilket naturligtvis är väldigt viktigt. Man har behov av att tillsammans med många andra människor få ett arbete. Det är inte något som är unikt för en invandrare eller för en som är född i Sverige. Bekymret är detsamma för dem som inte har ett arbete. Det är bara det att bekymret kan vara väsentligt mycket större för en invandrare bara därför att man råkar vara invandrare. Så här skulle listan kunna göras väldigt lång. Situationen för barnen till invandrare, på grund av att man bor i ett hårt segregerat område, är ofta den att de går i en skola där det finns väldigt många invandrarbarn och för få svenska barn för att man på ett naturligt sätt skall kunna ta till sig språket och få använda sina kunskaper också på raster och i övrigt på fritiden. Man kan rada upp ett antal särskilda behov. Jag tror att det i det närmaste vore katastrof om vi sade att invandrare skall behandlas separat i någon form av departemental organisation. När det gäller de behov som vi människor har och som skall tillgodoses inom arbetsmarknadspolitiken måste i det här fallet Anders Sundström och hans folk på Arbetsmarknadsdepartementet ha det ansvaret på samma sätt som regeringen i övrigt kollektivt har ansvar för detta. Det kan också gälla Ylva Johansson beträffande utbildningen eller Jörgen Andersson beträffande segregations och boendefrågor. Jag kan räkna upp ett antal ministrar som på olika sätt blir berörda av de här frågorna. Det är så, Juan Fonseca, att vi mer än någonsin är på väg in i en väldigt aktiv period i integrationspolitiken. Själv sitter Juan Fonseca med i en kommitté som har att se över just invandrarpolitiken och integrationsfrågorna i det svenska samhället. Det förväntas naturligtvis att man där skall komma med en lång rad konkreta förslag om vad vi kan göra för att förändra situationen i dag. Vi har omläggningen av bidragssystemet beträffande kommunerna, vilket kommer att gynna kommuner med många invandrare och ge kommunerna större resurser så att de kan jobba med frågor som har att göra med att tillfredsställa och tillgodose invandrarnas specifika behov. Vi har Byggutredningen och en utveckling som går åt samma håll. Jag skulle kunna räkna upp ett antal insatser och åtgärder som är på väg fram. För vissa åtgärder har vi, som jag nämnde, satsat 125 miljoner kronor, och vi kommer att få loss mer pengar ur EU-fonder och på annat sätt i syfte att åstadkomma en förändring av politiken till det bättre. Jag håller med om att den politik som hittills har förts i landet inte har varit tillräckligt bra från dessa utgångspunkter. Men den mest övergripande av alla frågor har att göra med rätten att få ett arbete. Den politiken är ju lika för svenskar och för invandrare. Där skiljer den sig inte något. Vi måste föra en politik som gynnar tillväxten. Vi måste få människor i arbete, få ner räntorna och få snurr på hela maskineriet. Detta är de absolut viktigaste åtgärderna av alla, vilka träffar båda svenskar och invandrare. I dessa frågor, som i så många andra, är det lämpligast att det kollektiva ansvaret ligger hos regeringen, där varje departement och fackansvarig minister tar ett stort ansvar just för de frågor som rör också invandrare inom respektive ansvarsområde.
Herr talman! Jag har av ministerns svar förstått att vi skiljer oss åt i slutsatserna om vad som krävs för att få ordning på invandrarpolitiken i landet. Skillnaden ligger i att Leif Blomberg fortfarande betraktar invandringen som ett tillfälligt fenomen och invandrarna som en grupp som står utanför. Jag drar en annan slutsats, nämligen att Sveriges etniska sammansättning har förändrats. 12 % av befolkningen i Sverige har i dag invandrarbakgrund. Detta är ett faktum. Då måste det till ett nytt sätt att uppnå det som alla vi politiker talar om men som ingen talar om vad det betyder - åtminstone inte för mig - nämligen integration och mångkulturellt samhälle. Då behöver vi nya organisationsformer som inriktas på att just fösöka utveckla det nya folkhemmet - det nya mångkulturella samhället. Jag betraktar inte mitt förslag om ett integrationsdepartement som en katastrof. Däremot vidhåller jag åsikten att bibehållandet av det gamla begreppet invandrare är en katastrof. Jag har bott i detta land i 19 år och har en son, vars mamma är svenska. Enligt statistiken är han fortfarande invandrare. Jag vet inte hur länge jag och min son skall fortsätta att vara invandrare i detta land. Detta är för mig en fullständig katastrof. Fortsätter vi att bibehålla dessa gamla begrepp i stället för att tala om intregration, att nya etniska grupper och gamla etniska grupper skall behandlas med respekt och värdighet. Man skall kunna säga att vi som kommer utifrån skall vara stolta över att känna oss som svenskar, men att det är jättebra att Juan Fonseca kan tala spanska och dansa salsa och att det också är bra för landet. Det handlar alltså om nya grepp i invandrarpolitiken. Herr talman! Låt mig slutligen säga att jag tycker att det är farligt att bara förneka att välfärdspolitiken inte täcker allt på invandrarområdet, därför att detta i grunden förnekar att väldigt många människor med invandrarbakgrund diskrimineras i Sverige. Inte för inte har vi tusentals människor med invandrarbakgrund som över huvud taget icke kan få ett arbete, därför att de har litet annorlunda namn.
Herr talman! Det är ett av skälen till att vi har en lång rad av arbetsuppgifter framför oss. Man kan ha fel namn. Man kan heta Muhammed eller Sanchez etc. och inte Svensson, Persson, Nilsson eller Blomberg och har av det skälet svårare att få jobb. Så är det. Det vet jag, och det vet kanske Juan Fonseca bättre än jag. Problemen kan vi se framför oss, men frågan är hur vi löser dem. Juan Fonseca sitter själv med i en av de viktigare kommittéerna som arbetar för närvarande. Kommittén skall inom loppet av ett drygt halvår komma med nya idéer, nya tankar och nya grepp, som Juan Fonseca själv efterlyser. Jag ser fram emot att så småningom få ta del av kommitténs tankar och av Juan Fonsecas nya djärva grepp på området. Jag tror också att vi måste göra mycket mer än vad vi har gjort. Men jag tror inte att det handlar om organisatoriska frågor utan om sakpolitikens innehåll. Jag tror inte, Juan Fonseca, att invandringen är ett tillfälligt fenomen eller att människor som har kommit hit till Sverige från andra länder skall försvinna härifrån efter en tid. Vi har de människor som vi har i det här landet, och det skall vi vara glada över. Vi kommer också fortsättningsvis att få in flera nya människor från olika länder och kulturer. Så är det, och det kommer inte att vara något övergående fenomen. Jag har funderat litet grand över vad det är som är så speciellt med en person som i andra eller tredje generationen har invandrat till Sverige eller som är född här och har mamma och pappa som är födda någon annanstans. Man kan då diskutera om man skall ha särskilda departement också för andra kategorier i samhället, exempelvis för kvinnorna som utgör halva befolkningen. Det har vi inte, utan självfallet försöker vi föra en politik för både män och kvinnor i alla sakdepartement på samma sätt som när det gäller barn och ungdomar eller industriarbetare och kommunalarbetare, vilka man inte heller skiljer på. Man ser alla som människor och som resurser för samhället. Frågan är hur vi skall kunna täcka dessa människors behov och vilja att få arbete, utbildning, ett bra boende osv. Jag tror inte att det löser problemen att separera och segregera invandrarna i politiken genom att skilja ur gruppen invandrare i ett särskilt departement. Däremot tror jag att det är viktigt att vi blir ännu bättre på att samordna denna verksamhet mellan departementen och få till stånd en upprioritering av denna fråga. Det är ju också, som jag har sagt i regeringsförklaringen, på det sättet att vi vill gå denna väg. Vi är nu på väg in på den vägen. Det är bara det att vi inte alltid har tydligt klart för oss vilka de politiska instrumenten är och vilka politiska instrument vi skall använda för att nå de mål som vi vill uppnå, nämligen att ge människorna lika värde i samhället. Vi skall sträva efter att uppnå jämlikheten att oavsett vad jag nu råkar heta skall jag ha samma chans att få ett arbete. Jag skall inte ha sämre chans bara för att jag har ett namn som inte är så alldeles vanligt i Sverige - Sanchez eller Muhammed och inte Svensson eller Persson. Jag har i grunden ingen avvikande uppfattning från Juan Fonsecas om frågans betydelse i ett långsiktigt perspektiv. Vi har ett samhälle med människor från många olika kulturer, olika språkgrupper och olika bakgrunder. Detta kommer vi att få leva med. Det är viktigt att vi hittar ett sätt att få integrationen att fungera så att man visar respekt och värdighet och att lösa människors problem i samverkan och väl samordnat mellan de olika departementen.
Herr talman! Vem som helst förstår att jag med mina förslag aldrig har strävat efter en isolerad invandrarpolitik. Jag tror att vi pratar förbi varandra. Vad jag föreslår är att man ser över möjligheten att inrätta ett integrationsdepartement. Vi har faktiskt något slags invandrardepartement, vid vilket Leif Blomberg själv är minister. Det departement som i dag existerar gör på olika sätt skillnad på invandrarfrågor och flyktingfrågor. Det är ett faktum, för Leif Blomberg är invandrarminister och ansvarar för invandrar och flyktingfrågor. Poängen med mitt förslag är att man skall integrera frågor som berör hur vi skall kunna bygga upp ett nytt samhälle för de tusentals människor som har invandrarbakgrund, vilka i dag står utanför samhället. Min poäng är att man skall sluta att använda invandrarbegreppet och i stället prata om etniska grupper, som behöver integreras. De har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra, men de skiljer sig från andra därför att de har ett annat ursprung och en annan kultur. Det måste göras särskilda insatser för att de över huvud taget skall komma in i samhället. När man bygger upp en sådan organisation ger man nya signaler till det övriga samhället om att det nu handlar om att integrera dessa människor, att de nu är fullvärdiga medborgare i vårt land. Jag vill inte skapa en onödig administrativ organisationsapparat, utan jag ser mitt organisationsförslag i ett längre perspektiv: Hur bygger vi upp ett nytt samhälle? Jag kommer självfallet att lägga fram de här förslagen i den parlamentariska utredning som jag sitter med i. Anledningen till att jag framställde min interpellation var att organisationsformen inte tas upp i direktiven till utredningen. Låt mig väldigt kort redovisa hur jag ser på organisationsformen i framtiden. Jag tror att integrationsfrågor måste separeras från flyktingpolitiken. Flyktingpolitik bör, enligt min mening, ligga under samma departementsavdelning som biståndsfrågor. Politiken i Skandinavien, Europa och övriga EU bör samordnas, och samtidigt bör flyktingmottagandet i Sverige samordnas. Beviljandet av flyktingtillstånd bör emellertid göras i särskilda utlänningsdomstolar. När dessa frågor har separerats måste man ha ett integrationsdepartement.
Herr talman! Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi inte fastnar i en organisationsfråga, därför att det handlar inte om det. Det handlar om konkreta politiska insatser och åtgärder. Juan Fonseca ställer själv frågan: Hur bygger vi upp ett nytt samhälle? Det är klart att vi gör det tillsammans. Det gör vi för alla människor i samhället, oavsett om man råkar vara född i Enköping, Pajala, Colombia eller Harare; här lever jag och här bor jag. Här skall jag verka och här skall jag försöka få ett jobb, försöka utveckla mig själv och ha ett tryggt ekonomiskt och socialt liv. Jag tror då inte att det är ändamålsenligt, från sakpolitiska utgångspunkter, att vi delar upp det här. Om vi tänker efter litet grand inser vi att förslaget om ett särskilt integrationsdepartement innebär att man bygger upp något specifikt för dem som har en bakgrund någon annanstans, endera som första generation i Sverige eller som andra eller tredje generation, och att man där tittar på deras specifika behov. Hur fördelar man resurserna på arbetsmarknadspolitikens område? Hur många miljarder skall ligga här eller där för svenskar och för dem som har kommit från något annat håll och har speciella problem på grund av det? Hur många miljarder skall man satsa just på den här gruppen i skolan? Där skall då särskilda departement gå in på skolans område, för att rikta in resurser mot grupper av människor med en bakgrund från en annan kultur. Jag tror alltså inte på den här uppdelningen. Jag tror snarare att det skulle bli så att man på ett tydligt sätt markerar att det finns två grupperingar i samhället, dvs. för det första svenskarna och för det andra invandrarna. Det skulle bli just en icke önskvärd organisationsstruktur och en för sakfrågorna inte särskilt effektiv apparat. Det omvända borde vara mycket effektivare, dvs. att vi inom samma ansvarsområde på samma departement har frågor gällande människor med olika bakgrund - om de är födda i Sverige eller någon annanstans spelar ingen roll - och att vi också har utvecklat vår förmåga att styra och destinera pengar inom områdena, för att täcka de behov som olika människor har. Det spelar ingen roll om man har varit invandrare, industriarbetare, kommunalarbetare eller civilingenjör, man eller kvinna, ung eller gammal. Det är den förmågan vi måste lägga fram, och det är den som måste utvecklas. Jag tror att vi gör det bäst genom att ha frågorna sammanhållna i ett och samma departement när det gäller sakpolitiska områden. Sedan får regeringen ta det kollektiva ansvaret.

Fru talman! Jag vill på regeringens vägnar till riksdagen överlämna regeringens proposition Fru talman!

Så sade jag vid debatten när vi överlämnade budgetpropositionen till riksdagen. Det är ett uttalande och ett uttryck som gäller lika starkt i dag som i januari, kanske ännu mer understruket av dessa vårmånaders händelser. Vi märker hur en hårt skuldtyngd offentlig ekonomi utsätts för valutarörelser och ränterörelser, i stor utsträckning initierade av vår omvärld, som påverkar vår ekonomi på ett sätt som vi inte har kunnat förutse. Vi är i den meningen inte fria. Inriktningen är att återigen bli herrar i eget hus, att se till att vi får balans i de offentliga finanserna. Den inriktningen är av avgörande betydelse för denna riksdags möjlighet att långsiktigt påverka välfärdssamhällets utveckling. Skuldsättningen handlar lika mycket om demokratins verkningskrets, nationellt oberoende som om hur vi skall formulera och utforma välfärdssamhället. Det är oerhört stora, svåra och viktiga frågor som vi har att hantera om vi återigen skall föra in Sverige på en stadig kurs där vi kan ta ansvar fullt ut för de åtaganden som vi har gentemot äldre, barn och alla dem som är beroende av välfärdssamhället. Vi får aldrig glömma bort detta perspektiv därför att vi det vi nu gör, som vi i stor utsträckning tvingas att göra, är av sådant slag att många av oss inte skulle vilja göra det. Men alternativet att inte göra det, att se låneberoendet bita sig fast, är att be om en situation där vi om några år tvingas göra sådant som är etter värre.

Ibland tappar man perspektivet för de här stora talen, men så kan man formulera årets underskottsdramatik. De 200 miljarderna ger när man lånar upp dem 20 miljarder i räntor som nästa år ger på varje svensk skattsedel 350 kr i merkrav varje månad utan att man får någonting för de pengarna, bara ränteutgifter som går till dem som ställt ut lånen. Så kan man inte fortsätta. Det begriper denna riksdag, det begriper regeringen och det svenska folket. Därför är vi nu inne i en period där vi bitvis får göra sådant som vi inte alls tycker om att göra men som vi faktiskt inser är nödvändigt att göra för att ta greppet om de offentliga finanserna. Vi har presenterat ett program från regeringens sida som vi troget följer och där kompletteringspropositionen är ytterligare en byggsten. Det är en byggsten som innebär att vi nu kan redovisa också framgångar i saneringen av statsfinanserna. Med dagens programdel kan vi visa hur vi nu stabiliserar de offentliga skulderna 1996, två år tidigare än vad som gällde som mål i förra årets valrörelse, ett år tidigare än vad som gällde vid motsvarande diskussion om budgetpropositionen. Nu stabiliserar vi statsskulden 1996. Det har inte Sveriges folk fått gratis. Det är utomordentligt stora ingrepp i form av skattehöjningar och besparingar som har lett fram till en sådan situation. Men det visar att de offentliga finanserna är på väg i rätt riktning och att ansträngningarna faktiskt lönar sig. Vi ser också framför oss en situation där de offentliga finanserna är i ett sådant tillstånd att vi t.o.m. har inom räckhåll att redan 1998 kunna redovisa en budget där vi har en total balans mellan inkomster och utgifter. Det trodde ingen var möjligt för ett halvår sedan. Det trodde vi inte heller i januari. Vad som nu inträffar i ekonomin är att den underliggande tillväxten, styrkan i uppgången, är sådan att allt fler människor kommer i arbete, allt färre blir beroende av bidragsgivning, allt fler blir skattebetalare, allt snabbare går förbättringen av de offentliga finanserna. Det gäller att vårda den utvecklingen på ett sådant sätt att vi inte tar i så mycket att vi knäcker konjunkturuppgången men samtidigt passar på att utnyttja konjunkturuppgången för att nu ta hem den sanering av statsfinanserna som är nödvändig. Gör vi det inte nu kommer vi inte att klara det när konjunkturen vänder neråt. Och konjunkturen kommer att vända neråt, det vet vi. Jag vill se de arbetslösa, pensionärer och barnfamiljer i ögonen vid det tillfälle, då konjunkturen vänder och påfrestningarna återigen i hushållsekonomi och samhällsekonomi kommer att visa sig, och säga att vi har stabiliserat de offentliga finanserna. Den kärna som finns i välfärdssamhället av trygghet och solidaritet kan vi nu hävda därför att vi har ordning på de offentliga finanserna. Förväxla aldrig dagens debatt med att det enbart handlar om det nära perspektivet. Det handlar också om att förbereda den situation där vi har att möta nästa konjunkturnedgång. Den skall också klaras. Det program som vi nu redovisar innehåller stora ingrepp i de offentliga finanserna. Det är en omfattande proposition. Bl.a. finns här engångsvisa finansieringar av insatser för att bekämpa arbetslösheten som uppgår till i storleksordningen 23 miljarder kronor. Det får vi in genom att vi tar i anspråk reservationer som har gjorts. Det är alltså anslag som inte har använts som dras in för detta ändamål. Vi höjer utdelningskravet på statens bolag och på en del fonder som staten förfogar över. Vi tidigarelägger förslag om att göra nedskärningar i trygghetssystemen något år och får på så sätt en finansiering som gör att vi når de 23 miljarder kronor som gott och väl, med råge, överskrider de 17 miljarder som krävs för att finansiera kampen mot arbetslösheten. Där ligger engångsvis en överfinansiering på 6 miljarder kronor. I paketet ligger också en avgörande skatteförändring, en tidigareläggning av momsuppbörd. Vi gör varaktiga förstärkningar av statens budget. Vi förstärker saldot och intäkterna, de pengar vi behöver ta in, med 15,7 miljarder kronor. Det är pengar som vi delvis använder till att ge tillbaka i form av en momssänkning men som också utnyttjas för att förstärka de offentliga finanserna. De 15,7 miljarder kronorna tas in genom att vi förändrar ersättningsreglerna i sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och föräldraförsäkringen. De tas in genom att vi gör förändringar i läkemedelsförsäkringen. De tas in genom åläggandet gentemot de statliga verksamheterna, att de inte får kompensation för arbetsgivaravgiftens höjning. Det blir en belastning på ytterligare närmare Pengarna tas in genom att vi förändrar regelverk i arbetsmarknadspolitiken, så att vi befrämjar rörlighet och minskar kostnaderna för en arbetsmarknadspolitik som måste ha minskade kostnader i en konjunkturuppgång, för att vi rätt skall kunna möta nästa konjunkturnedgång. Vi höjer en del skatter. Vi förändrar avdragsrätten för pensionsförsäkringar. De 10 % av pensionsspararna som sätter in allra mest pengar får se sina avdragsmöjligheter begränsade. De 90 % vanliga pensionsspararna har sitt avdragssystem intakt. Vi gör förändringar i företagens rätt till representationsavdrag. Vi lägger extra skatt på kärnkraftsel. Vi höjer skatter med uppemot 4 miljarder kronor; pengar som också delvis tas i anspråk för att finansiera den medlemsavgift som vi alla varit med och förklarat oss villiga att finansiera gentemot den europeiska unionen. Visserligen röstade vi olika i folkomröstningen, men avgiften skall definitivt betalas. Med denna proposition och angränsande propositioner är den notan färdigbetald - 15,7 miljarder i varaktiga finansieringar. Ovanpå dessa mycket strama finanspolitiska insatser lägger vi nu också ett nytt perspektiv. Vi ser nu att vi har statsfinanserna under kontroll. Vi vet att vi har haft det en gång tidigare, efter 80-talets stora sanering. Sedan gick det oss ur händerna igen. Nu säger vi att det inte får inträffa en gång till. När vi nu med så mycket möda och så många svåra beslut har tagit greppet, låt oss då se till så att inte greppet tappas. Därför är det viktigt att vi nu introducerar ett tak för de offentliga utgifterna. fr.o.m. 1997 införs en sådan ordning att vi vet att vi kan ha en kontroll på utgiftsutvecklingen i hela den offentliga sektorn. Det är lätt att säga, men det är svårt att göra. Icke desto mindre är det ett arbete som måste genomföras, om vi nu skall vara trovärdiga i vår förmåga att hantera de förbättringar vi har uppnått. Holland har gjort det före oss. Danskarna har gjort det, norrmännen har gjort det. Vi skall göra det också. I detta sammanhang skall det också ses som naturligt att vi nu genomför en stor omreglering av den kommunala ekonomin. Ett nytt inkomst och utjämningssystem presenteras i propositionen. I och med propositionen genomförs också ett särskilt riktat stöd till Göteborgs kommun, med tanke på de svårigheter den kommunen har mött. Det framförs också en lösning av Haninge kommuns bekymmer. Det är en problembild som många av oss har sett växa fram under många år. Den löses nu i och med propositionen. I propositionen finns också ett krav på balanseringstvång i kommunerna. Det innebär, enkelt uttryckt, en beställning av ett lagarbete som syftar till att kommunerna inte skall glida ut på det sluttande plan som innebär att man i ekonomiskt kärva tider börjar låna till driften. Statens ekonomiska moras får inte lösas på ett sådant sätt att bördan skjuts över på kommuner och landsting och att, när den väl ligger där, lösningen på den nivån kommer att vara att man startar samma hemska lånekarusell som staten försatt sig i men nu är på väg att ta sig ur. Det får inte inträffa att det avlöses av motsvarande förfall kommunalt och regionalt. Därför införs balanseringstvång i kommunala och landstingskommunala budgetar. Som en säkerhetsåtgärd i händelse av att kommun inte kan infria åtagande mot det finansiella systemet införs också en möjlighet, enligt norsk alternativt finsk modell, att tvångsförvalta kommunala medel. Allt detta ligger i propositionen, och mycket därtill. Det är huvudpunkterna. Parallellt med denna proposition presenteras en proposition som syftar till att förbättra sysselsättningen, som Anders Sundström kunde redovisa i föregående vecka. Regeringen arbetar nu med de två arbetsuppgifter som är av avgörande betydelse för landets utveckling: att ta greppet om statsfinanserna och samtidigt pressa tillbaka arbetslösheten. Vår statsminister deklarerade vid regeringens tillträde att regeringen skulle vara en samarbetsregering. Denna proposition är utarbetad i nära samarbete med Centerpartiet, de angränsande propositionerna om regionalpolitiken och sysselsättningspolitiken likaså. Det har varit konstruktivt och givande. Det ger stabilitet och styrka. Det ger klara besked till denna riksdag, till svenska folket och till omvärlden, att bakom dessa förslag står en bred majoritet med en mycket kraftfull folklig förankring. Det behövs när man skall fatta så här svåra beslut. De svåra besluten skall fattas, därför att vi långsiktigt skall klara att garantera det välfärdssamhälle som en så stor majoritet av svenska folket har lärt sig att uppskatta och värdera.

Fru talman! Centerpartiet tar ansvar i politiken. Vi är beredda att i samverkan med andra partier föra Sverige ut ur den ekonomiska krisen. Ledstjärnan i arbetet med att sanera statens finanser och lägga grunden till lägre räntor och en stark valutakurs är omsorgen om framtidens trygghet, sysselsättning, välfärd och demokrati. Inför 1994 års val poängterade vi från Centern behovet av nationell samling för att nedbringa budgetunderskottet, stabilisera och minska statsskulden. Vi betonade också att vi var beredda att använda vår position i det politiska mittfältet för att skapa en bred parlamentarisk förankring av politiken. Vi betonade också behovet av breda uppgörelser, dels för att skapa trovärdighet för att de åtgärder som föreslås förverkligas, dels för att skapa acceptans för svåra beslut hos hela det svenska folket. En allt starkare folkopinion kräver politiskt ledarskap och långsiktiga lösningar. Sveriges ekonomiska problem löser vi inte genom ett ofruktbart gräl mellan höger och vänster. Det var därför som jag i finansdebatten den 8 mars förordade att vi söker efter det politiska handslaget och långsiktiga lösningar. Sveriges ekonomiska situation motiverar att vi alla söker efter det som förenar i stället för att prioritera det som skiljer partierna och människorna åt. Den internationella turbulensen på valuta och penningmarknaderna har ytterligare understrukit behovet av politisk stabilitet och samarbete. Vi måste agera med kraft under högkonjunkturen för att stå bättre rustade att möta nästa lågkonjunktur. Om det inte kan formas en majoritet i den här riksdagen för ansvarsfull ekonomisk politik, riskerar Sverige att ställas under internationellt förmyndarskap. Då är vi inte längre herrar i vårt eget hus, något som finansministern ansåg nödvändigt. Jag delar hans uppfattning på den punkten. Vår kamp för en sundare samhällsekonomi och långsiktig balans i statens finanser är också en kamp för vårt lands demokrati. Jag hoppas att ingen i denna kammare eller annorstädes är okunnig om vem det är som drabbas värst om statsfinanserna skulle tillåtas förfalla. Det är de arbetslösa, de sjuka, barn och äldre i behov av omsorg som har allra störst intresse av att statens finanser bringas i ordning. Det har funnits och finns starka skäl för Centerpartiet, som hävdar vikten av en politik som ger alla människor grundtrygghet och utvecklingsmöjligheter, att ta ansvar för den ekonomiska politiken. Kortsiktigt kanske vi skulle kunna vinna partipolitiska poänger genom att ställa oss vid sidan och stämma in i klagokören över impopulära men nödvändiga åtgärder och förespegla människor att det finns enkla lösningar på svåra problem. Men, fru talman, nu är det inte tid för partier att vinna kortsiktiga partipolitiska poänger. Nu är det tid för oss alla, alla som är valda av Sveriges folk till riksdagsmandat i riksdagen, att ta gemensamma tag och ta ansvar för framtiden. Kompletteringspropositionen som finansministern har redogjort för har utformats i ett nära samarbete mellan Centern och regeringen efter en överenskommelse som vi träffade den 5 april, likaså de nyligen avlämnade propositionerna om arbetsmarknadspolitiken och regionalpolitiken. Jag vill därför bekräfta att det finns en parlamentarisk majoritet för förslagen i dessa propositioner. Det innebär inte på något sätt att vi stängt dörren till andra partier. Fru talman! Vid motsvarande tid i fjol presenterades fyrpartiregeringens kompletteringsproposition. Den var inte i förväg parlamentariskt förankrad i riksdagen. Det ankom bl.a. på mig, som då var ordförande i finansutskottet, att söka stöd för förslagen i propositionen hos det sönderfallande Ny demokrati. Jag kan försäkra er: Det var ingen eftersträvansvärd uppgift, men den lyckades. Det är med den erfarenheten och med landets bästa för ögonen som Centern nu medverkar till politisk stabilitet här i riksdagen. Trots mörka inslag finns det ljuspunkter i ekonomin. Budgetunderskottet för innevarande budgetår minskar jämfört med tidigare beräkningar. En klar förstärkning sker också under nästa budgetår. Budgetsaldot blir bättre, upplåningsbehovet blir mindre och beroendet av utländska bankirer blir därmed också mindre än vad som tidigare har antagits. Affärerna med omvärlden går bättre. Svenska företag tar nya marknadsandelar dag för dag. Bytesbalansen förbättras kraftigt. Enbart i år förväntas överskottet i bytesbalansen bli 42 miljarder kronor. Detta är inget som har åstadkommits i en handvändning, utan det är en följd av det som uträttades under den förra mandatperioden, under denna mandatperiod och genom uppgången i konjunkturen. Vid sidan av de stora förbättringar som nu sker i den reala ekonomin, vilka kan avläsas i statistiken för export och för industriinvesteringar och vinstutveckling tar vi nu väsentliga steg i saneringen av statens finanser. För Centerns del har det varit viktigt att hålla nere skattekvoten, skapa en rättvis fördelningspolitik och ge utveckling och livskraft i hela landet. Särskilda åtgärder behöver vidtas för att stärka och främja tillväxten i näringslivet och efterfrågan på arbetskraft. Allra viktigast är att statsfinanserna främjar lägre räntor och stärker tilltron till Sveriges ekonomi. Särskilda åtgärder vidtas för att gynna de små och medelstora företagens möjligheter till utveckling, bl.a. genom återinförd kvittningsrätt och riskkapitalavdrag. Centern är också pådrivande för yttre åtgärder som förbättrar småföretagens arbetsvillkor, för det är inom småföretagen som de nödvändiga nya jobben måste skapas. Kampen mot arbetslösheten måste gå vidare. I finansplanen betonas vikten av en uthållig ekonomisk tillväxt. Kretsloppssamhället ger såväl miljövinster som möjlighet till nya företag och nya jobb. Sammantaget är detta en stark kompletteringsproposition. Jämfört med motsvarande proposition för ett år sedan är den minst lika stark - ja, jag vill sträcka mig så långt som till att säga att den är starkare. Men nu är möjligheten lika liten som då att genom något trollerinummer i ett slag undanröja problemen. Det krävs ett långsiktigt arbete för att åstadkomma den balans i statens finanser som en bred folklig opinion efterlyser. Splittring mellan partier och regeringsinnehav med otillräcklig parlamentarisk förankring har länge varit ett huvudproblem i svensk politik. Den insikten hade vi från Centern för ett år sedan, när vi utformade det valprogram där vi pläderade för nationell samling som ett grundläggande ledmotiv. Vi har nu mötts av en konstruktiv samarbetsvilja från regeringens sida. Jag vill här och nu framföra ett tack till Göran Persson och hans kolleger för den konstruktiva hållning som har gjort uppgörelsen möjlig. Fru talman! Slutligen: Underskatta inte Centerns vilja och beslutsamhet när det gäller att ytterligare stärka grunden för framtidens ekonomi! Vi ser oss inte som en tuva som regeringen kan hoppa till och sedan snabbt överge för att gå till någon annan. Centern har viljan och förmågan att långsiktigt bidra till att trygga samhällsekonomin i vårt land. Nu liksom i fyrpartiregeringen är Centern med och skapar politisk stabilitet. Den partipolitiska splittringen har alltför länge tillåtits skada svensk samhällsekonomi. Vi är beredda att ta ett långsiktigt ansvar. I kristider skall man akta sig för att utesluta saker. Vi är tvärtom beredda att skärpa åtgärderna för att uppnå målet sunda statsfinanser. Vi i Centern visar nu genom vårt förhållningssätt och vårt samarbete med Socialdemokraterna inför denna kompletteringsproposition vad vi menar att en konstruktiv oppositionspolitik innebär utan att vi för den skull gör avkall på grundläggande politiska värderingar. Vi tar ansvar för vårt land och för vår gemensamma framtid.

Fru talman! Regeringens ekonomiska politik har hittills mötts med betydande misstro. Den ansedda tidningen i England, Financial Times, skrev i går att det är de missade chansernas politik. Jag tror tyvärr inte att dagens proposition - Centerpartiets medverkan till trots - ändrar den bilden, även om det naturligtvis finns en hel del förslag som är bra. Redan i höstas missade man riktigt rejält genom vänstersamarbetet, kraftigt höjda skatter och omfattande återställare. Sedan missade man en gång till i januari när besparingarna i finansplanen innehöll en massa luft och helt saknade strategi för tillväxt i företag och jobb. Sedan dess har regeringen fört en ojämn kamp mot långivare utan att kunna återta kommandot. Sveriges ekonomi har åkt som en eka utan styrfart. Räntor och kronkurs har nått nya katastrofnivåer som ingen kunde drömma om för en månad sedan. Dagens kompletteringsproposition är i det perspektivet inte något övertygande eller imponerande dokument. Om man skall karakterisera det med ett enda ord, blir ordet svek. Fru talman! Sveket är mest uppenbart mot medborgarna. Jag har tre exempel som illustrerar detta: kommunerna, a-kassan och jobben - tre ganska viktiga områden. I fråga om kommunerna var ett bärande tema under hela förra mandatperioden att den dåvarande regeringen påstods med vett och vilja rasera välfärden genom att dra in pengar från kommunerna. Under själva valrörelsen utvecklade den ena socialdemokraten efter den andra mycket och vältaligt hur barn, gamla och sjuka drabbades och for illa. Besparingarna i kommunerna påstods dessutom avsiktligt leda till ökad arbetslöshet genom att personal avskedades just till arbetslöshet. I valrörelsens slutdebatt var just de kommunala besparingarna och deras negativa effekter på många enskilda människor ett bärande tema för När man nu läser dagens proposition så låter det helt annorlunda. Det är faktiskt extremt uppseendeväckande. Kommunerna skall inte kompenseras för minskade skatteunderlag. Den kommunala konsumtionen fortsätter att minska. Personal sägs upp i allt snabbare takt. I den reviderade finansplanen står det faktiskt - hör och häpna - följande att läsa: "Sett i ett historiskt perspektiv, och även i förhållande till andra sektorer, är de senaste och de kommande årens neddragningar tämligen måttliga." "Tämligen måttliga"! Det var det som det skreks om förra mandatperioden. Det är det som man på Kommunförbundet är oerhört bekymrad över, liksom på Landstingsförbundet. Trots att man nu har fråntagit kommuner och landsting ett väldigt viktigt instrument för förnyelsearbetet, nämligen användningen av privata alternativ, kallar man effekterna för "tämligen måttliga". Vilket enormt svek mot det som förespeglades medborgarna tidigare! Svek nummer två, fru talman, gäller ersättningen i a-kassan. Vem minns inte hur tiotusentals människor protesterade mot sänkningen från 90-80 % med Socialdemokraternas och många fackliga organisationers aktiva medverkan. Det var ett slag utan like mot de allra svagaste, dem utan jobb, hette det. Under valrörelsen hävdade man t.o.m. att ambitionen var att höja ersättningen till 90 % igen när ekonomin så tillät. Nu gör man precis tvärtom och sänker till 75 %. Med rätta jäser det i de socialdemokratiska leden. Dagens demonstrationer utanför riksdagshuset är faktiskt skörden av vad Socialdemokraterna själva har sått. Det kanske mest allvarliga sveket gäller ändå jobben - arbetslösheten. Före valet påstod Socialdemokraterna att deras politik skulle få ned den öppna arbetslösheten under 5 % mot slutet av detta år. I dagens proposition har man höjt bedömningen för den öppna arbetslösheten till 7 %. Under kommande år sjunker arbetslösheten bara mycket långsamt. Ännu vid sekelskiftet, alltså år 2000, ligger den bara obetydligt under 6 %. Den totala arbetslösheten ligger kvar nära 10 % ännu år 2000. Regeringen påstår i propositionen att sysselsättningen utvecklas positivt, men det stämmer inte. Det stämmer inte med de senaste siffrorna från Statistiska centralbyrån. Man redovisar där en sysselsättningsökning från mars förra året till mars i år på blygsamma 18 000 personer. 18 000 personer på ett helt år! Alla de jobben tillkom under första halvåret 1994. Sedan dess har ökningen helt avstannat och utvecklingen stagnerat. Om man läser bedömningarna för flera år framåt i propositionen kan man se att regeringen hoppas på 300 000 nya jobb under hela 90-talet. Detta är helt och hållet otillräckligt. Det betyder faktiskt att regeringen med vett och vilja lägger fram en politik som innebär att Sverige fastnar i massarbetslöshet. Det vill naturligtvis inte regeringen - det vill jag inte påstå - utan man säger att man har ambitionen att nå bättre. Men det som skall ge tillväxt i ett sådant alternativ är att hushållen skall köpa mera. De skall konsumera mer. De skall dra ned sitt sparande från dagens nivå på ungefär 8 % till 2 % och köpa för skillnaden. Det är väldigt illavarslande att tillväxtmotorn är den privata konsumtionen. Det innebär att man kan befara ytterligare förslag av samma typ som förslaget om skattehöjning för pensionssparande, som ju motiveras med att det minskar sparandet och ökar konsumtionen. En sådan politik, med den typen av plötsliga osäkerhetsökande inslag, skapar sannerligen inga nya jobb. De enda som blir glada över sådana förslag är faktiskt spekulanterna på penning och valutamarknaden. De frodas mer ju större osäkerheten är. Sveket mot medborgarna riskerar att förstärka ett politikerförakt och känslor av vanmakt och hopplöshet. I förlängningen kan det leda till ett hot mot demokratin. Fru talman! Finansplanen är också ett svek mot de långivare som nog hade hoppats att regeringen skulle ta sitt förnuft till fånga och försöka återupprätta Sveriges anseende. Så blev det nu inte. De erbjuds blygsamma 3,6 miljarder kronor i förstärkningar på budgeten - huvudsakligen genom skattehöjningar, som Göran Persson själv sade. Räknar man bort luften, som uppgår till ungefär 3 miljarder av förslagen, är hela förstärkningen på mindre än 1 miljard. Det som verkligen skämmer budgetförslaget är naturligtvis sänkningen av matmomsen med 8 miljarder kronor, och så de 7 miljarder kronorna för RAS som nu innefattar ytterligare stödpengar till byggande. Tillväxtpolitiken lyser fortfarande totalt med sin frånvaro. Jag tror att en väldigt allvarlig punkt att vara kritisk mot i propositionen utöver sveket och den föraktfulla inställningen till tidigare givna vallöften är att man bygger alla bedömningar på rena glädjekalkyler. Göran Persson sade i sin inledning att konjunkturen kommer att vända nedåt. Jag noterade detta särskilt, därför att denna insikt helt saknas i propositionen. Där bygger man på att tillväxten fortsätter år ut och år in med höga fina tal. Något som heter lågkonjunktur finns över huvud taget inte. T.o.m. om man räknar in de sista åren på 90-talet, alltså 1999 och år 2000, är den genomsnittliga tillväxten fr.o.m. förra året så hög som 2,3 %. Sådana glädjekalkyler är ett svek mot medborgarna i Sverige. De är ett svek mot långivarna eftersom det innebär att de prognoser över skuldkvotens stabilisering och nedgång och budgetunderskottets utveckling som Göran Persson skryter så mycket med tyvärr inte är trovärdiga. De bygger på glädjekalkyler i fråga om tillväxt. Man får erkänna att regeringen i viss mån har litet otur i sin presentation. Så sent som i går kom siffror som visar på en sjunkande framtidstro hos hushållen. De understryker tyvärr påståendet att det finns glädjekalkyler i regeringens siffror. Andelen optimister har på ett enda år halverats. Andelen pessimister vad gäller Sveriges ekonomi har tredubblats under det senaste året. Det är naturligtvis inte svårt att förstå varför, med rekordsvag krona, skyhöga räntor och fortsatt massarbetslöshet. Men det är ett mycket illavarslande bevis. Fru talman! Det kardinalfel som regeringen gör är att helt strunta i företagarklimat och tillväxt. Så sent som i går sade Göran Persson i Landskrona att det är meningslöst att diskutera tillväxtpolitik så länge det är obalans i statsfinanserna. Detta synsätt är förödande både för statens finanser och för jobben. Aftonbladet kallar det i dag för en våghalsig strategi. Jag vill rent ut sagt kalla det dumt. Det går inte att klara en bra utveckling för medborgarna i Sverige om man inte har en positiv strategi för att skapa framtidstro och för att främja expansionslust hos enskilda företagare så att man får fram de jobb som faktiskt är nyckeln till en god utveckling. Göran Persson riskerar med denna proposition att spä på den misstro mot Sverige som allt flera företag just nu möter runt om i världen. Det fina varumärke som "Made in Sweden" faktiskt var tidigare håller nu på att förstöras av regeringen.

Fru talman! Jag skall instämma med Anne Wibble på en punkt. Det gäller karakteristiken av propositionen, nämligen ordet "svek". Jag tycker också att det finns mycket av svek i dessa förslag. Jag ser också att denna politik i sin förlängning innebär en försvagning och en urholkning av demokratin av det enkla skälet att väldigt många väljare känner sig svikna och börjar ifrågasätta värdet av att gå och rösta över huvud taget. Det var väldigt många som i höstas röstade för att vi inte skulle ha en borgerlig regering och för en ny regering byggd på en vänstermajoritet. Den nya regeringen skulle föra en ny och annorlunda politik i jämförelse med den som bl.a. Anne Wibble mycket ihärdigt förespråkade. Nu verkar det inte bli på det sättet. Nu verkar det som om den socialdemokratiska regeringen tillsammans med Centerpartiet kommer att ägna sig åt att genomföra stora delar av just den borgerliga regeringens ekonomiska politik. Det är klart att väldigt många människor känner sig mycket svikna och frågar sig med all rätt: Vad spelar det för roll vad jag tycker? Vad spelar det för roll om jag går och röstar och lägger min röst på någonting som i alla fall inte blir av sedan? För någon halvtimme sedan var jag ute ur huset och pratade med de människor som hade samlats utanför riksdagshuset. Det var uppenbart att de var både arga och besvikna - av just det här skälet. Jag kan inte förstå varför inte någon av regeringens förespråkare eller Per-Ola Eriksson gick ut och pratade med dem som har kommit hit och som ville ha svar på sina frågor. Jag hoppas kunna få några svar här. Men det är ett svek, och det innebär i förlängningen ett hot mot demokratin. Jag vill citera följande rader på sidan 5 i den här propositionen: "Uppslutningen bakom politiken är dock helt avhängig av att fördelningen av bördorna är, och upplevs som, rättvis. - Var och en skall efter förmåga deltaga i den gemensamma strävan". Det hade väl varit mycket trevligt om det hade varit så att många hade kunnat uppfatta det här som rättvist och om det hade framgått med all önskvärd tydlighet att alla efter förmåga är med och deltar. Men så är det inte. Jag kan inte förstå var rättvisan finns i sänkningen av nivån i a-kassan till 75 %. Jag skulle väldigt gärna vilja ha en sådan här pedagogisk och vällustig förklaring av Göran Persson om hur det kommer sig att det är rättvist att låt oss säga en kommunalarbetare - kvinna eller man - som tjänar 12 000 kr i månaden med detta förslag vid arbetslöshet får en sänkning av inkomsten med 400 kr netto. Däremot får en person - kanske med en akademisk examen och ett någorlunda välbetalt jobb - som tjänar 30 000 kr i månaden en sänkning med noll kronor om han eller hon blir arbetslös. Vad är det som är rättvist med det? En kommunalarbetare, offentligt anställd som tjänar 12 000 kr i månaden och som blir sjuk får 400 kr mindre efter skatt i portmonnän enligt de nya förslagen. Den tidigare nämnda akademikern - kvinna eller man - får ingen förändring av sin inkomst. Jag kan inte förstå rättvisan i detta. Siffrorna pekar nu i den riktningen att det kommer in mera pengar till statskassan än vad man hade tänkt sig. Vi har ett överskott i en del balanser. Sysselsättningen ökar på en del håll. Men arbetslösheten står kvar och stampar på samma höga nivå. Vari ligger rättvisan när man i det läget försämrar för de arbetslösa och skär ned ersättningen och i övrigt bedriver en ekonomisk politik som innebär arbetslöshet i stora områden? Kvinnojobben, Göran Persson, försvinner. På samma sida i propositionen som jag tidigare läste ur står också om det rättvisa arbetet. "Detta arbete är inte minst viktigt från jämställdhetssynpunkt." Det hade det varit. Men vad händer nu? Jo, kvinnojobben ute i kommunerna - inom barnomsorgen, äldreomsorgen, skolan, fritidsverksamheten och baskulturverksamheten - försvinner. Det är i mycket hög grad våra jobb, Det är vi kvinnor som arbetar där i mycket stor utsträckning. Om vi inte jobbar där utan t.ex. står här eller jobbar någon annanstans är vi i behov av att veta att våra ungar har det bra. För att jag skall kunna sköta mitt jobb behöver jag t.ex. veta att min gamla mamma får den vård hon behöver nu när hon ligger inne på sjukhus och att hon får hemhjälp när hon kommer hem. Jag behöver ha den tryggheten för att kunna sköta mitt jobb. Det är viktigt för oss kvinnor om vi skall kunna kombinera familjeansvar och förvärsarbete - och det vill vi. Det är väl det som jämställdhet innebär. Den här politiken är ett direkt brott mot jämställdhetssträvandena. Eftersom man säger sig ha ambitioner utöver att det skall finnas lika många kvinnor som män på alla ställen, vill jag ha en kommentar av Göran Persson. Hur har ni resonerat? Har jämställdhetsministern inte fått vara med alls? Eller har hon ingenting att säga till om? De frågorna skulle jag vilja ha ett svar på. Jag tycker också att det här är ett uttryck för ett mycket gammaldags tänkande. Nu handlar det tydligen om att solidaritet inte längre innebär det som de flesta av oss väver in i begreppet, nämligen att de som har skall hjälpa till, stödja, uppmuntra och se till att livet blir drägligt för dem som inte har. Nu är det precis tvärtom. De som inte har jobb eller höga löner skall hjälpa till så att de som har jobb och höga löner skall kunna leva precis som vanligt. I de delar av samhällsekonomin där det är dåligt skall man skära mer, och när det gäller de delar av samhällsekonomin där det går bra skall man inte göra någonting eller möjligen plussa på. Hur kommer det gemensamma ansvaret som man talar om till uttryck? Ett gemensamt ansvar måste väl rimligen betyda att alla är med och hjälper till och att den som har mer bidrar mer än den som har mindre. Varför skall inte de delar av samhällsekonomin som går bra, t.ex. exportföretagen, vara med? Varför skall inte de människor som har jobb med hög lön vara med? Det vore väl trevligt för dem att få bidra till allas vårt gemensamma arbete för att få det här landet på fötter. Jag kan inte begripa rättvisan och solidariteten i en politik där de som har det sämst skall bidra mest. Jag vet att Göran Persson har en viss pedagogisk talang. Jag vill gärna se att han utvecklar den. Jag skulle också vilja ha svar på frågan hur vi kan få bättre finanser i det här landet om vi gör på följande sätt. Det skall försämras på familjepolitikens område, och barnbidragen skall sänkas - ett paket som kostar tre miljarder. A-kassa och sjukförsäkringen skall försämras - ett paket som kostar fyra miljarder. Dessa sju miljarder skall användas till att sänka momsen generellt på maten. På vilket sätt bidrar det till att komma till rätta med statens underskott? På vilket sätt bidrar det till att skapa rättvisa och solidaritet? Någon har kallat det för gåsleversocialism. Oxfilén blir uppenbarligen billigare för den som har råd. Filmjölken och blodpuddingen kostar väl ungefär vad de kostar. Var är rättvisan och solidariteten, Göran Persson? Det undrar jag. Jag vet att det är väldigt många med mig som gör det. Vi undrar också var nytänkandet finns. Det är uppenbart att även om det blir plus på en mängd konton, mera pengar rinner in och bytesbalansen går med överskott, står arbetslösheten kvar och stampar. Den nya tekniken innebär faktiskt att det går åt färre människor för att göra en hel del jobb. Hur skall vi då använda frukterna av den nya tekniken? Skall vi ha massarbetslöshet eller skall vi tänka om på arbetslivsområdet? Skall vi någon gång våga säga att vi kan fördela även arbetstiden mera rättvist? Skall vi någon gång påbörja en förkortning av arbetstiden? Det är en framtidsreform, och snart kommer det att bli uppenbart för var och en att den är en nödvändighet. Skall vi någon gång sätta stopp för övertidsuttaget? Skall vi någon gång koppla in på det spår som innebär miljöomställning, investeringar i ny teknik, ekologiskt byggande - det som är framtiden? Det finns inte en rad om framtidens lösningar i det här dokumentet, Göran Persson. Sedan kan man tala om att man skall bli herre i eget hus. Enligt min uppfattning finns det alldeles för många herrar i detta hus och framför allt i de andra hus där man styr och ställer och som regeringen bara rättar sig efter. Det är ingen frihet att göra precis som den finansiella marknadens aktörer vill. Politiken skall stå över - inte springa efter.

Fru talman! Vi i de gröna protesterar mot förslagen som slår mot sjukvården, skolan och den sociala omsorgen! Att inte kompensera kommuner och landsting för höjda egenavgifter betyder att besparingar tvingas fram på just dessa områden. Vi protesterar också mot sänkningen av ersättningsnivån i bl.a. arbetslöshetsförsäkringen. Den är orättvis och drabbar i hög grad de som har det mycket svårt redan som det är. En sänkning av ersättningsnivån även för låginkomsttagare leder till att allt fler tvingas ta socialbidrag för att klara sig. Då blir det mindre pengar kvar i kommunerna till skola, vård och omsorg. Vi instämmer i protesterna mot dessa försämringar som just nu förs fram utanför riksdagshuset. Det är välfärdens kärna som nu drabbas av regeringens och Centerpartiets uppgörelse. Både Socialdemokraterna och Centerpartiet sviker sina vallöften att inte spara på vård, skola och omsorg. Ni sviker era löften att slå vakt om dem som är mest ekonomiskt utsatta. De gröna sviker inte. Vi kräver att ersättningsnivån för låginkomsttagarna i socialförsäkringarna bibehålls. Halvera i stället ersättningen för den del av inkomsten som ligger över 12 000 kronor per månad. Då sparar vi mer på bidragen till dem som har hyfsat, och framför allt till dem som har höga inkomster. En fjärdedel av statens utgifter är ofinansierade. Då har vi inte råd att ge dem med bättre inkomster högre ersättningar och bidrag än dem som har låga inkomster. Med vårt förslag till besparingar i socialförsäkringarna sparar vi ca 2 miljarder kronor mer än regeringen och Centerpartiet. Med vårt förslag behöver vi inte som regeringen och Centerpartiet ta till en sänkt matmoms för att i någon mån kompensera hushållen. Med vårt förslag sparar vi nästan 10 miljarder kronor mer utan att slå mot låginkomsttagarna. Med vårt förslag kan vi kompensera kommunerna och därigenom slå vakt om välfärdens kärna: vården, omsorgen, och skolan. Fru talman! För att undvika eventuella missförstånd vill jag redan nu framhålla att vi inte har något emot sänkt matmoms i sig. Tvärtom föreslår vi det i vårt paket med skatteväxlingar att man skall sänka moms på mat om man samtidigt höjer miljö och energiskatter. I det växlingspaketet ingår också sänkta arbetsgivaravgifter. Förslaget är neutralt i den meningen att det totalt sett varken innebär höjd skatt eller sänkt skatt. Däremot har det positiva effekter på sysselsättning och miljö, och därmed också på ekonomin som helhet. Det här är inte första gången som vi i De gröna i riksdagen, i motioner, i debatter och i diskussioner med regeringens företrädare för fram förslaget om brutet tak i socialförsäkringarna. Behåll ersättningsnivån 80 % för inkomster under 12 000 kr per månad, halvera ersättningsnivån för den del av inkomsten som överstiger 12 000 kr. Redan i valrörelsen förra året krävde vi att staten i första hand skall spara på bidrag och ersättningar till dem som har råd och att låginkomsttagarna skall undantas. Vi får starkt stöd för förslaget från en rad fackliga organisationer, från delar av näringslivet och också ifrån många i andra partier. Motargumentet, för det finns såvitt jag vet bara ett, är att man då lämnar den s.k. inkomstprincipen, vilket antas undergräva medelklassens förståelse för bidrag till utsatta grupper. Jag säger förmodas, eftersom jag inte har sett till något sakligt argument att det skulle vara så. Tror ni verkligen att det skulle bli en skatterevolt i Sverige enligt kalifornisk modell om medel och höginkomsttagarna fick någon hundralapp mindre i månaden från staten då de är sjuka eller arbetslösa? De skulle ändå få väsentligt mycket mer än de sjuka och arbetslösa låginkomsttagarna. Tror ni verkligen att det skulle upplevas som en stor och hemsk orättvisa? Vi tror inte det. Tvärtom tror vi att förståelsen skulle vara utomordentligt stor, i synnerhet som besparingarna bidrar till en budgetsanering som på sikt ger lägre räntor och starkare svensk valuta. Socialdemokraternas principiella motstånd till att spara mer på dem som i dag får störst ersättningar i socialförsäkringarna är svårt att begripa. Än svårare är det att förstå varför man tvingar fram besparingar som särskilt slår mot låginkomsttagare och som samtidigt urholkar välfärdens kärna. Varför, Göran Persson, denna halsstarriga principfasthet att slå vakt om dem som har det bra ställt på bekostnad av dem som har det sämst? Det kan väl ändå inte vara god socialdemokratisk politik? Och varför, Per-Ola Eriksson, ställer ni i Centerpartiet upp på besparingar som så tydligt strider mot den politik som ni annars påstår er företräda? De här besparingsförslagen slår också hårt mot jämställdheten. 57 % av alla kvinnor under 24 år med barn är i dag arbetslösa. De skall nu få sänkt ersättning oavsett hur låga inkomster de än har, och det har de ofta, om regeringens och Centerpartiets förslag går igenom. När nu vården, omsorgen och skolan drabbas av ytterligare neddragningar som en följd av regeringens och Centerpartiets gemensamma vårbudget blir det främst kvinnor som drabbas av arbetslösheten. Det vet vi, det vet regeringen och det vet Centerpartiet. Varför sviker ni kvinnorna, och varför ger ni upp jämställdheten i ert missriktade sparnit? Fru talman! Sparnit behövs. Men det räcker inte med den nettobesparing på 3,6 miljarder som regeringen och Centerpartiet nu har snickrat ihop. Underskottet är ju ett par hundra miljarder, och statsskulden är på ca 1 400 miljarder. Under våren har vi också sett hur räntorna åter stiger och hur kronkursen ytterligare försvagats. Ändå tror regeringen och Centerpartiet på en tillväxt nästa år på ca 2,9 %, vilket är OECD-genomsnittet, trots att vi i flera år legat ca en halv procentenhet under, och trots våra stora ekonomiska bekymmer. Risken är stor att denna förhoppning inte infrias. Det finns en uppenbar risk att Göran Perssons vältalighet och domptörkraft inte räcker för att sänka räntor och stärka valutan. Vi behöver redan nu betydligt större budgetförstärkningar. Vi borde kunna spara på det militära försvaret. De beställningar av försvarsmateriel som skall beslutas här i riksdagen nu i vår bör kunna minskas med 10 miljarder. Den besparingen borde vi ta vara på. Varför skall Sverige, i förhållande till sin storlek, ha ett jättelikt och dyrbart försvar? Visste ni att militären faktiskt får mer pengar nästa år om regeringens förslag går igenom? Vi i De gröna anser att det är en slösaktig och helt felaktig politik. Spara kan vi också på dyra motorvägar och kostsamma broar. Visste ni att anslagen till vägar av den lyxiga och minst lönsamma typen har flerdubblats under senare år samtidigt som underhållet av vägarna och bidragen till enskilda vägar blivit sämre? Det betyder att vägar som är livsviktiga för industrier och för lokalsamhällen tillåts rämna, samtidigt som statusfyllda lyxprojekt prioriteras. Förra våren tvingades vissa skogsindustrier stänga veckotals, eftersom vägarna var så dåliga att de stängdes av. Snart får vi uppleva samma elände igen. Vi skulle kunna förbättra basstandarden på vägarna och samtidigt spara flera miljarder varje år bara vi slapp fler onödiga motorvägar och statusbroar. Dessa nya motorvägar och statusbroar är också allvarliga miljöhot som i sig undergräver samhällsekonomin på längre sikt. Sammantaget kan vi i De gröna redan nu se rimliga budgetförstärkningar i storleksordningen 10, kanske uppåt 15 miljarder kronor utöver vad regeringen och Centerpartiet nu föreslår. Fru talman! Det är egentligen ganska betecknande att just Centerpartiet har gått in i en ekonomisk uppgörelse som nästan helt saknar miljöhänsyn. Det gäller den ekonomiska politikens allmänna inriktning, där inte ett ord finns om anpassning till miljökrav eller långsiktigt hållbar utveckling. Det är som om miljöproblemen och de stora ekonomiska förluster de medför inte fanns. Det gäller också i detaljerna, där det redan alltför snåla bidraget till kalkning av sjöar minskas och miljöforskningen stryps. Centern har fått igenom ett antal punkter, men det är i första hand sådant som gynnar deras traditionella intressen bland markägare och jordbrukare. Om morgonens nyhetsprogram i radio hade rätt har också uppgörelsen smitts under återkommande frukostmöten på just LRF:s högkvarter. Det är betecknande. Men det räcker nu inte med att bara gneta och spara. Vi måste också få bättre fart på företagandet. Vi måste få till stånd ökade investeringar i näringslivet, och vi måste inte minst få rimliga spelregler för penning och valutamarknaden. Marknadens terror över politiken får inte accepteras. Det är dags för Göran Persson att tillsätta en parlamentarisk utredning för att ta fram förslag till hur vi får rimliga spelregler för penning och valutamarknaden.

Fru talman! Det är djupt tragiskt att regeringen denna vår har försuttit möjligheten till en bred, förtroendeskapande och i ordets mening nationell samling för Sverige. Jag beklagar detta djupt. Jag kan förstå de partistrategiska överväganden som har lett fram till den politiska uppgörelse vars resultat vi har på riksdagens bord i dag. Det är bra att regeringen lägger fram en proposition som är förankrad över blockgränsen. Men tyvärr är detta en pyrrusseger. Det är en seger för partistrateger och ett monument över ett historiskt tillfälle att ta Sverige ur krisen. I stället väljer regeringen igen att skjuta upp det nödvändiga. Den fortsätter att kupera svansen kota för kota. Det är något som gör onödigt ont, och det är knappast förtroendeskapande vare sig hos den behandlade eller hos omgivningen. Dagens paket har faktiskt både ett för magert innehåll och dito avsändare för att skapa det förtroende som skulle kunna få ner arbetslösheten och räntorna rejält. Nu har Ingvar Carlsson och Göran Persson, i en något ödmjukare framtoning än tidigare, börjat sin vandring bort från återställarpolitikens återvändsgränder. Det är bra. Fru talman! Jag vill uttrycka mig rakt på sak. I Sverige får vi dras med en sjunkande krona och ett ränteläge som kräver fler och fler besparingar och uppoffringar helt enkelt därför att personkemin mellan Ingvar Carlsson och Carl Bildt inte lär fungerar. Det lär ju även vara personkemin som har styrt ödet fram till dagens proposition. Visst är personkemin en realitet i politiken.

Det är denna breda samling för nationens väl som alla väntar på. Det svenska politiska systemet har nu en relativt kort tid på sig att politiskt och strukturellt finna vägen ut ur moraset. Den kompletteringsproposition som i dag lagts på riksdagens bord är vägd och befunnen för lätt. Prognoserna bygger på en optimism som är mycket svår att spåra utanför regeringskansliets värld. Om inte förtroendet för svensk ekonomi kraftfullt återställs denna vår är det stor risk att statsskulden inte slutar att växa, som regeringen tror och hoppas på. Fru talman! Jag hade uppriktigt hoppats att dessa hedervärda och kraftfulla nappatag med statens utgifter någon gång skulle bära frukt. Men det är nog en relativt djärv hypotes regeringen litar till när den nu bygger sina beräkningar på att dagens högkonjunktur skall bli kanske historiens längsta och sträcka sig bortom sekelskiftet. Fru talman! Nu fordras det en politisk överenskommelse med en bred förankring i riksdagen för att möta den bristande tilltron till politikens förmåga att ta Sverige ur krisen. Det behövs ett program och en uppgörelse som åtminstone under åren fram till 1998 års val får stå i centrum för de politiska ansträngningarna och där partitaktiken helt läggs åt sidan. En sådan förtroendechock åstadkoms, förutom naturligtvis av att den stöds av ett brett politiskt spektrum, genom sitt innehåll. Det kan vara vitamininjektioner för nyföretagande, ansträngningar och utbildning, att man slimmar statens och kommunernas utgifter samt ett skattetryck som belastar oss som tar del av de offentliga tjänsterna i dag och som inte trycker våra barns späda axlar. Om en sådan uppgörelse inte kommer till stånd omedelbart blir de åtgärder som senare fordras mångdubbelt mer omfattande och smärtsamma. Att detta främst går ut över de svagaste grupperna i samhället har vi redan kunnat konstatera i dagens proposition. Framtiden har inga lobbyister, sade Göran Persson i en tidigare framtidsdebatt. Det stämmer. Fru talman! Jag önskar att vi alla kan se våra barn och eventuella barnbarn - deras ansikten, deras framtidsdrömmar och förutsättningar - framför oss när vi diskuterar landets ekonomi. Det är faktiskt detta det handlar om. Jag är medveten om att regeringen har inbjudit riksdagens partier till partiledaröverläggningar om det s.k. konvergensprogrammet den 5 maj. Vi kristdemokrater kommer att konstruktivt delta i arbetet för att få fram ett program som uppfyller de uppställda kriterierna. Det sker inte för EU:s skull utan för Sveriges skull. Den dag som Sverige uppfyller dessa kriterier har vi också fått ordning på Sveriges ekonomi. Då klarar vi jobben och då klarar vi välfärden. Det enda rimliga i detta svåra läget för nationen är att socialdemokraterna bjuder in de tidigare regeringspartierna till överläggningar som tar sikte på en fast samverkansform av den typ som med framgång prövades i Danmark under 80-talet. Låt nu samtalen om konvergensprogrammet bli en start för ett sådant brett samarbete! En överenskommelse som inkluderar både socialdemokraterna och den förra regeringen skulle tillsammans med ett konkret program bli den förtroendeinjektion som krävs för att värna välfärden och skapa förutsättningar för nya jobb. I detta läget anländer dagens proposition, detta röd-gröna paket. Det är visserligen skarpt, men det har klart otillräckliga ambitioner, Göran Persson. Det gäller särskilt om minskad arbetslöshet genom ökad tillväxt i landets små och medelstora företag är den strategi som på lång sikt skall sanera statens finanser. Regeringen litar fortfarande mest på den internationella konjunkturuppgången och AMS s.k. åtgärdsvolym. Men de tillväxtskapande inslagen för nya jobb i näringslivet är fortfarande alltför få. Här saknar regeringen tydligen fortfarande en fungerande ideologisk kompass och en långsiktigt hållbar strategi. Detta måste ni nu våga ta tag i, Göran Persson. Annars kommer ni bara att få fortsätta med raden av smärtsamma sparpaket. Ni förslår nu att kommuner och landsting, vård och omsorg, de arbetslösa, de gravt handikappade och världens fattigaste genom ytterligare indragningar av biståndet skall bekosta sänkningen av momsen på mat. Detta är icke rimligt. Jag tror att en socialdemokratisk valsedel av de allra flesta på valdagen uppfattades som ett ganska betryggande försäkringsbrev mot en sådan utveckling. Så blev det alltså inte. Liksom i budgetpropositionen är det en mycket förvånande fördelningspolitik som Socialdemokraterna och Centerpartiet lägger fram här. Man känner inte igen sig, i synnerhet inte om man ställer förslagen i kontrast mot vad ni sade och gjorde i opposition. En bredare uppgörelse, ett bredare urval av både spar och jobbstimulerande åtgärder hade kunnat ge en bättre och för nationen mer samlande saneringsprofil. Om man nu skall sänka momsen är det, som vi kristdemokrater har föreslagit, tjänstemomsen man bör välja. Det skulle öka hushållens köpkraft och skapa nya jobb i den till döds beskattade tjänstesektorn Fru talman! Det som lyckades i Danmark, och som nu också verkar kunna lyckas i Finland, borde också kunna lyckas här. Låt oss tillsammans göra vad som måste göras, men bollen ligger trots allt hos regeringen. Vi kristdemokrater är beredda att i nationens intresse vara med och ta ansvar för Sverige.

Fru talman! Jag skymtar en bitterhet hos vissa av debattdeltagarna, ett slags känsla av att ha blivit lämnad vid sidan om som gör att attackerna är fullständigt sanslösa. Jag vill då bara erinra er som nyss stått här i talarstolen om att ni har motionsrätt. Ni kommer att få redovisa alternativen, och vi kommer så småningom att här i kammaren få diskutera alla dessa fantastiska utfall där ni både kräver mer av besparingar och mindre av besparingar och beskyller för högerpolitik och för vänsterpolitik. Det är fullständigt osammanhängande. Vi har lagt en proposition som är en konsekvent del av ett program för att sanera de offentliga finanser som har varit totalt körda i botten. Det som kanske förvånar mig mest, fru talman, är det jag hör när jag lyssnar till förra finansministern, som talar om svek och som inte med ett ord redovisar det som rimligen borde vara det liberala alternativet, men som inte antyder hur hon tänker lägga om den politik som förde oss in i moraset. Det är så bittert att det blir fräckt när hon dessutom börjar beskylla mig för att stå för glädjekalkyler - en finansminister som själv redovisade kalkyler över statsfinansernas utveckling som byggde på en långsiktig 4-procentig tillväxt och på räntor lägre än Tysklands. Då skulle hon möjligen få ihop det hela. Hon talar om sanslösa räntenivåer - en person som manövrerade in Sverige i ett ekonomisk-politiskt läge där vi nådde 500 % ränta. Skam går på torra land - det finns ju ett sådant uttryck. Jag hade inte önskat den här typen av debatt, utan jag skulle gärna ha sett att också Folkpartiet hade kastat litet av bitterheten över bord och anslutit sig i ett konstruktivt samtal om hur vi nu skall ta ansvar för vårt fina land. Heder åt Centern för att ha orkat göra det! Jag blir inte mindre förvånad när jag hör Gudrun Schyman. Vänsterpartiet har ju varit med länge och tagit beslut som säkert arbetslösa, sjuka och andra upplevt som oerhört utmanande. Där har Vänsterpartiet varit med och orkat ta beslut. I dag säger Gudrun Schyman: Nu strömmar ju pengarna in igen. Därmed antyder hon att man kan börja lätta på plånboken. 200 miljarder kronor, Gudrun Schyman, är underskottet för 1994/95. 20 miljarder i nya räntor resulterar det i nästa år. Driv inte den gamla klassiska populistiska linjen att det finns hur mycket pengar som helst att fördela! Fall inte tillbaka i de gamla hjulspåren, utan vårda det som Vänsterpartiet har nått under höstens överläggningar! Den fördelningspolitiska profilen är nästa stora angreppspunkt. Gudrun Schyman vet, och det framgår också av propositionen, att de åtgärder som vi har lagt ut under detta långa program är så formulerade att de faktiskt lägger 30 % av bördorna på de 10 % av hushållen som tjänar mest och 5 % av bördorna på de 10 % av hushållen som tjänar minst. Det framgår av dagens proposition, och det har framgått av budgetpropositionen. Detta är resultatet av att vi faktiskt också har tagit pengar från dem som har råd att bidra litet mera. Har Gudrun Schyman glömt värnskatten? Har Har Gudrun Schyman glömt att vi stoppade borttagandet av förmögenhetsskatten? Det gäller ju allt det som är nödvändigt att göra för att faktiskt kunna begära av människor i mindre ekonomiska omständigheter att de också är med och bidrar. Man talar om fördelningspolitik och om offentliga finanser och säger: Det är för barnens skull som vi motsätter oss regeringens förslag. Men, Gudrun Schyman, det är ju dessa barn som skall betala de stora underskott som vi har dragit på oss. Det är en generationsfråga av enorma mått. De 20 miljarderna i räntor skall inte betalas bara nästa år utan också året därefter, året därefter och året därefter för ett enda års underskott. Den fördelningspolitiska dimensionen mellan generationer är också något som måste vägleda politiken. Det är populärt att motsätta sig besparingar och att göra en statisk beskrivning exakt av hur det slår i dag. Men vi skall ju möta människor också i nästa lågkonjunktur, och vi skall möta människor om ett decennium. Då måste det faktiskt vara en sådan utformning att det vi gör i dag innebär att vår generation tar sin del av bördan och gör det på ett sådant sätt att de starkaste bär den tyngsta delen. Det är så, och detta är någonting som vi icke har gjort avsteg från. Också ni i Vänsterpartiet får, liksom alla andra riksdagspartier, i fortsättningen vara med i utskotten och ta ansvar. Glid inte tillbaka, Gudrun Schyman, till den argumentation där det fanns hur mycket pengar som helst att lova ut och till det som genom en slapp högerpolitik så småningom försatte landet i statsfinansiellt förfall! Bo Lundgren gör sig också skyldig till en attack på propositionen som det är svårt att lämna oemotsagd. Han talar om att vi nu skall dra in moms tidigare från företagen - pengar som de skulle ha kunnat använda till att investera i nya jobb. Men tala samtidigt om, Bo Lundgren, att förslaget finns efter en direkt beställning av den tidigare regeringen och den tidigare regeringens skatteminister! Och tala om, Bo Lundgren, att den skatteministern hette Bo Lundgren! Det får väl vara någon måtta på hur man kan dra en argumentation. Det måste finnas någon typ av ansvar för det man står för och det man gör. Vi skiljer oss i vårt förslag från Bo Lundgren på en punkt: Vi har tillsammans med Centerpartiet diskuterat fram rimligare villkor för de små företagen jämfört med Bo Lundgrens utredningsdirektiv. Jag tycker nog också att Bo Lundgren skall vara försiktig när han angriper propositionen som gnetande. Jag såg att hans partiledare i dag betraktat 3,6 miljarder kronor som felräkningspengar. Det är just den attityden som har försatt oss i bekymmer. Vi i Sverige får gneta i de offentliga finanserna, och vi måste gneta. Vi kommer att få spara krona för krona och ta ner underskotten, och vi har nu greppet om dessa offentliga finanser. Men vi kommer att tappa det i det ögonblick man börjar att föraktfullt uttala sig om sparpolitik och statsfinansiellt ansvar som någonting som är gnetande. Fall inte i den gropen igen, därför att det var den ni grävde under er regeringstid. Bo Lundgren talar om att det är de små och medelstora företagen som politiken måste ge tillväxtkraft. Men det finns 50 000 personer som kommer ihåg att de under hans experiment som skatteminister fick gå till tingsrätten och lämna in sin konkursansökan. Spåren förskräcker. Vi har prövat det där. Uthållig tillväxt går det att uppnå enbart om vi klarar att sanera statsfinanserna. Det är där koncentrationen och kraften sätts in. Jag tar gärna emot Mats Odells utsträckta hand i den meningen att vi nu diskuterar konvergensprogrammet. Låt oss göra det mellan samtliga riksdagens partier, på statsministerns inbjudan. Det är en god politik, och det är en god idé. Men låt oss då också ha klart för oss att det kommer att krävas att man orkar fatta den typ av svåra beslut som vi föreslår. All vacker retorik i världen, allt borttrollande av tidigare insatser är ingen meningsfull åtgärd om man vill ta ansvar. Det är faktiskt regeringens uppgift att ta ansvar och riksdagens uppgift att vara med och dela ansvaret samt att handla och inte fastna i något slags tröstlöst gräl om detaljer och enskildheter. Läget är farligt. Vi måste faktiskt se till att vi gemensamt tar ansvar för vårt fina land.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat på de olika debattinläggen, inklusive Bo Lundgrens båda anföranden. Även om det finns en del politisk retorik och partipolitiska inslag utifrån rent moderata egoistiska intressen, slår Bo Lundgren trots allt an en ganska lågmäld ton jämfört med vad vi ibland brukar höra från moderat håll. Frågan är, herr talman, om det bara är en medfödd egenskap hos Bo Lundgren eller om det finns någon annan orsak till detta tonläge. Roy Ottosson hade inte hunnit läsa särskilt mycket i kompletteringspropositionen. Han har missat hela avsnittet om miljön som en viktig del i den ekonomiska politiken. Där talas det om en uthållig ekonomisk tillväxt och om ett skattesystem som styr miljön, det talas om kretsloppssamhällets möjligheter för nya jobb, för nya företag och för nya investeringar. Men tids nog kanske Roy Ottosson hinner fram till de sidorna. Jag tror mig veta att Roy Ottosson innerst inne hyser sympati för avgörande inslag i det här gemensamma dokumentet. Det väsentliga i uppgörelsen mellan regeringen och Centerpartiet är att vi sänker utgiftstrycket, framför allt inför kommande lågkonjunkturer. Vi måste hindra den utveckling som lett till att vi de tre fyra senaste lågkonjunkturerna upplevt ständigt stigande statsskuld och att vi blott med nöd och näppe kunnat balansera budgeten när högkonjunkturen har kulminerat och vi gått in i nästa lågkonjunktur. För att få en långsiktig balans i statsfinanserna krävs besparingar och strukturella förändringar. Det är kännbart, särskilt kännbart och smärtsamt för de människor som får se sänkta socialersättningsnivåer, höjda läkemedelskostnader, m.m. Det är också kännbart för kommunerna. Men det är en nödvändig del i omställningen av ekonomin. Denna politik behöver kompletteras med fördelningspolitiskt anpassade skattesänkningar, och det sker genom sänkningen av matmomsen, som ger mest till dem som har de trängsta ekonomiska marginalerna. En del i denna kammare som har sången om sänkta skatter på repertoaren kanske inte alltid inser detta. För dem handlar det som regel om att sänka skatten i toppen, för dem som har de bästa ekonomiska villkoren. Men nu handlar det om en skattesänkning som även kommer låg och mellaninkomsttagare likaväl som barnfamiljer till del. Sänkningen av matmomsen påverkar KPI och är en långsiktigt viktig åtgärd, men den ger också något åt barnfamiljerna, t.ex. till tvåbarnsfamiljen, som får en skattesänkning på ca 300 kr per månad. Vilken skattesänkning i toppen, för dem som har de bästa villkoren, får den effekten? Jag noterade med viss förvåning att Gudrun Schyman ifrågasatte sänkningen av matmomsen. Är det inte bra för dem som har smala ekonomiska marginaler att de får köpa oxfilé någon gång? Eller menar hon att det bara är de som skall leva på den kost som Gudrun Schyman talade om, blodpuddingen och filmjölken? Herr talman! Detta var ett av de mest förvånansvärda anföranden som jag hört komma från Gudrun Schymans håll under den tid som jag har haft möjlighet att följa hennes inlägg i den här kammaren. Jag måste ställa frågan till moderater, folkpartister och vänsterpartister vilka alternativ de har. Vill man att vi skall sänka ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna? Vilka skatter skall vi sänka? Eller skall det betalas högre skatter? Vi har en matmoms om 21 %. Är alternativet att höja den? Vi vet ju att vi måste göra strukturrationaliseringar i vårt momssystem. Till sist, herr talman, har vi från Centerns sida flera gånger, med början under valrörelsen 1994, pläderat för en nationell samling. Den frågan tillhörde inte dem som tilldrog sig det största politiska intresset, men krisen är inte löst, och det krävs nu att vi tar gemensamma tag. Men den nationella samlingen får inte bara omfatta Centerpartiet och Socialdemokraterna, utan den måste omfatta alla i riksdagen ingående partier, alla de 349 ledamöterna, och för den krävs också att vi förmår se litet längre än till de närmaste dagarna. Vi måste också se till de långsiktiga effekterna. Jag tror inte att vi skall räkna med glädjefnatt från marknaden på grund av enstaka åtgärder. Det blev det inte ens när Bo Lundgren var i farten som statsråd. Men för den nationella samlingen krävs också att fackliga organisationer, industriförbund, SAF, LRF och andra typer av organisationer deltar i arbetet med att ta Sverige ur den ekonomiska krisen. Vårt land är för bra för att vi skall låta det förfalla i ekonomins träskmark.

Herr talman! Om Göran Persson vill lyssna skall jag kommentera det som han sade. Men jag kanske då avbryter ett viktigt samtal, det som han just nu för, om nya, stiliga förslag. Jag är för Sveriges skull ledsen över att propositionen är otillräcklig, men jag är ganska glad över att jag inte är ansvarig för den. Den är otillfredsställande, och det skulle kännas konstigt att vara medansvarig för någonting som är dåligt. Däremot är den mycket besvärande och bekymmersam för Sveriges medborgare. Jag kan förstå att Göran Persson säger att han inte hade önskat denna typ av debatt. Det måste naturligtvis ändå vara litet obehagligt för ledande socialdemokrater att påminnas om skillnaden mellan vad de sagt under valrörelsen och tidigare i år och det som de nu genomför. Sveken i fråga om kommunpolitiken, akassan och jobben känns naturligtvis besvärande, och jag förstår mycket väl att Göran Persson helst skulle vilja föra en helt annan sorts debatt. Det kanske rent av är så att han skäms en aning, och det är inte alldeles opåkallat. Jag skulle faktiskt vilja nämna ytterligare ett svek, nämligen mot kvinnorna. Jag har nämnt utvecklingen i kommunerna, som verkligen inger betydande oro och som gör det ännu mer angeläget att ha en positiv politik för att möjliggöra för många kvinnor att gå till andra jobb. Det finns ett ganska litet anslag i budgeten som handlar om stöd till kvinnligt nyföretagande. I detta ganska blygsamma stöd till kvinnors möjligheter att starta företag skall man nu skära bort en fjärdedel. Man kan jämföra detta med att 2 miljarder, dvs. 2 000 miljoner kronor, skall satsas på ett byggprogram som i allt väsentligt bidrar till manliga jobb. Jag måste säga att det är ganska uppenbart att detta svek mot kvinnorna måste tillföras till listan över socialdemokratiska svek. Folkpartiets förslag kommer att redovisas i sinom tid, innan motionstiden går ut. I dag är det regeringens förslag som är föremål för diskussion, och de ger tyvärr anledning till denna kritiska inställning. Göran Persson nämnde jobben, och det vore skam annars, men det som han sade var anmärkningsvärt och extremt. Han sade nämligen att det är Anders Sundström som skall klara jobben. Tala om glädjekalkyl! De siffror som redovisas i Göran Perssons proposition är en glädjekalkyl över den ekonomiska utvecklingen, men att till detta lägga att det är Anders Sundström som skall klara jobben var väl ändå att ta i. Jobben klarar man inte genom en AMS-politik. Det enda som kan klara jobben är en vettig och framåtriktad politik för företagande och för en hel mängd enskilda människors nysatningar på massor av olika sorters idéer. Socialdemokraterna ägnade före valet väldigt mycket tid åt att beskriva att arbetslösheten var en viktig orsak till obalansen i statens finanser. Det är helt riktigt. Alla kurvor som man kan rita upp ser precis likadana ut. Kurvan över underskottet i statens finanser är nästan identisk med kurvan över underskottet i sysselsättning. Men det verkar nu som om regeringen på något sätt vill försöka ordna till underskottet i statens finanser utan att klara underskottet i jobb. Det är det som ligger bakom de siffror, tabeller, diagram osv. som finns i dagens proposition. Man vill liksom bryta sambandet och försöka ordna till statsfinanserna men struntar i hur det går för jobben. Jag tror för min del att detta knappast är möjligt, men även om det vore möjligt anser jag det vara fullständigt socialt oacceptabelt. Det är ganska skamligt att till råga på allt en socialdemokratisk regering lägger fram sådana förslag. Låt mig anföra ett enda exempel utöver dem som har nämnts tidigare. När man nu borde inrikta alla krafter på att främja expansion hos företagare och företagande för att få fram nya jobb, föreslår regeringen att man skall dra in 8 miljarder från de företag som skall skapa de nya jobben. De skall betala in moms nästan innan de har hunnit få betalt från sina kunder. De skall under ett års tid betala in 13 månaders momsbetalningar. Det är ju lurendrejeri. Det är precis samma sak som under 80-talet när man drog in det som kallades för övervinster. Göran Persson måste vara oerhört ensam om att tro att detta skulle förbättra framtidstro och expansionslust. Jag tror tyvärr att propositionen ligger långt ifrån verkligheten, oavsett om det gäller tillväxtbedömningar, hushållens framtidstro, ränteutvecklingen eller en nödvändig optimism hos människorna inför det som komma skall. Inte i något av dessa avseenden ligger kompletteringspropositionens antaganden eller bedömningar i linje med verkligheten. Det är väldigt bekymmersamt att det som kännetecknar Sverige i dag är en förlorad framtidstro, och det förhållandet att regeringen i sin planering inte ens gör ett försök att ändra på detta gör mig ganska bekymrad.

Herr talman! Jag vill säga till Göran Persson att Vänsterpartiet inte förfaller till någon populism, tvärtom. Vi intar en mycket konstruktiv hållning och har all anledning att värna både statens finanser och välfärdens kärna. Det går faktiskt att göra samtidigt, Vi är mycket väl medvetna om det finansiella läget. Vi har tillsammans med regeringen sett till att sätta i sjön ett paket om 113 miljarder kronor. Nu säger man från regeringens sida att det behövs ytterligare 5 miljarder. I anständighetens namn bör Göran Persson redovisa varför de behövs och att de åtgärder som man föreslår också innebär att man får in dem samt att de åtgärder man föreslår inte förvärrar det som är huvudproblemet i Sverige i dag, nämligen den höga arbetslösheten. Jag utgår ifrån att vi fortfarande, Göran Persson, är överens om att detta är huvudproblemet i svensk ekonomi - den höga arbetslösheten och det faktum att trots att vissa siffror och pilar pekar uppåt står arbetslösheten still. Då kommer man med förslag som först och främst innebär att man ökar arbetslösheten genom försämringar, neddragningar, i kommunerna och dessutom försämrar för dem som nu skall gå ut i öppen arbetslöshet, varav merparten är kvinnor. Den kombinationen kan man inte tycka är särskilt lyckad. Ett minimikrav på den politik som regeringen för måste ändå vara att det inte blir värre. Har man inte några goda idéer att komma med, får man åtminstone se till att inte göra saker och ting värre. De förslag som nu lagts fram innebär att det blir värre. Det blir en ökad arbetslöshet, framför allt inom vården, omsorgen, skolan och kulturen i kommunerna. De som har låga löner och nu går ut i arbetslöshet kommer att få en ersättningsnivå som det inte är möjligt att leva på. De blir bidragsberoende och får gå till kommunens socialbyrå, som inte har några pengar kvar av det skälet att man har satt ett utgiftstak. För det första har man inte kompenserat kommunerna för ett minskat skatteunderlag. För det andra sätter man ett utgiftstak. Vad innebär då detta i praktiken, i levande livet, för oss människor av kött och blod? Jo, naturligtvis att det blir ännu sämre ersättningsnivåer. Eller är det inte det som ligger i begreppet utgiftstak, Göran Persson? Blir det nu ännu högre arbetslöshet, så blir arbetslöshetsersättningen ännu lägre. Blir det ännu fler sjuka, så blir nivån i sjukförsäkringen ännu sämre. Blir det ännu fler på socialbyrån i kommunen, så blir socialbidragsnormerna ännu sämre. Är inte det innebörden i begreppet utgiftstak, som ni nu lanserar och som dessutom är ett påbud från den ekonomi man för inom EU? Är inte det vad det betyder? Annars har vi ju alltid ett utgiftstak. Vi sätter upp en budget och ett utgiftstak i den. Nu skall vi ha någonting nytt, och då är det väl detta man menar. Denna politik, säger Göran Persson, är brett förankrad hos folkflertalet. Jo, jag tackar jag. Jag skulle vilja se den breda förankringen för att sänka nivån i akassan till 75 %. Ring bort till LO, om ni inte har klart för er vad den breda meningen är om just detta förslag. Hur kommer det att inverka på avtalsrörelsen som pågår just nu? Ja, det ser vi redan. Vad innebär det att man inte vill göra någonting åt övertidsuttaget? Det ser vi redan. Vad innebär den osäkerhet och den oro som blir på arbetsmarknaden för rikets finanser? Det är inte så svårt att räkna ut. Allt detta hänger ihop, och det vet Göran Persson, utgår jag ifrån. Så långt kan avståndet inte vara mellan Rosenbad och det som rör sig på arbetsmarknadsområdet. Allt detta hänger ihop. Det är klart att vi här i landet, precis som i en del andra länder, kan fixa till en budget med snygga saldon på bekostnad av en arbetslöshet på kanske 15 20 %. Jag tror säkert att det går. Men då, Göran Persson, skall vi tala om att vi har lämnat det som är innehållet i landet Sverige, nämligen vi människor som bor och lever här. Det är vår vardag det handlar om. Det är våra liv det handlar om. Politiken skulle vara ett redskap för att se till att vi får ett bra liv och bra livsvillkor, ett bra innehåll i våra liv - att vi får vara med och bestämma. Det är det som är meningen med politiken, när vi säger att det är politiken som skall styra. Så gör man inte i dag. Jag beklagar det. Jag är inte bitter, Göran Persson. Men för mig är detta inte ett självändamål. Jag står inte här av partiegoistiska skäl. Mitt mål är att så många människor som möjligt här i landet skall få ha ett så bra liv som möjligt. Ett bra liv är för mig att kunna ha ett arbete att gå till, en lön att leva på, känna att det finns en trygghet i samhället, en samhörighet och en solidaritet, där vi vet att alla deltar. Det handlar om ett samhällskontrakt - och det behöver förnyas - där faktiskt alla deltar. Vi måste se kopplingen mellan dagens debatt och den debatt som skall vara i morgon, när vi skall tala om våldet och ungdomarna. Gå och ut och titta i områdena där man stänger igen fritidsgårdarna! Vi kommer att få än mer av detta om denna politik går igenom. Vi skall motionera. Jag vill uppmana alla som inte har motionsrätt men som kan protestera: Nu får vi se till att tala klarspråk fram till dess att beslut skall fattas här. Vi har tid. Vi kommer att göra allt för att se till att dessa förslag inte blir verklighet.

Herr talman! Nej, Per-Ola Eriksson, det är alldeles riktigt att jag inte har hunnit läsa hela denna lunta. Jag har bara haft den några timmar. Däremot har jag läst de inledande avsnitten, inriktningen på den ekonomiska politiken. Där hittade jag ingenting om miljön. Jag har också läst budgettabellerna och sett neddragningarna på miljöområdet. Det ligger till grund för min kritik av Centerpartiet. Jag tycker att man borde ha kunnat uppnått något betydligt bättre i uppgörelsen med regeringen, om man nu sätter miljön främst. Det finns mycket i uppgörelsen som vi kan tycka är bra. Återinförandet av kvittningsrätt är utmärkt för nya företag, småföretag. Det är utmärkt att fastighetsskatten på skog togs bort. Det hade drivit fram ökade avverkningar och sämre naturvård. Däremot tycker vi att det är konstigt att Centern går med på att sänka ersättningsnivån i socialförsäkringarna från 80 till 75 %. Det var också en av huvudpoängerna i mitt inledningsanförande. Centern som parti brukar ju hävda idén om grundtrygghet. Vi har, med viss envishet, fört fram ett annat förslag, som innebär att man får behålla 80-procentsnivån upp till 12 000 kr. Därutöver får man bara halv ersättning. Det är något slags kompromiss mellan nuvarande system och ett rent grundtrygghetssystem. På det sättet skulle vi kunna bibehålla konsumtionskraften hos dem som verkligen konsumerar. Det skulle vara bra för den inhemska marknadens återhämtning. Vi skulle på det sättet också få större rättvisa i besparingarna, eftersom låginkomsttagarna i praktiken skulle komma att undantas. Detta är sådant som både Socialdemokraterna och Centerpartiet i princip brukar hålla med om. Men av någon för mig alltmer outgrundlig anledning håller man fast vid principen om ersättning i direkt proportion till normal inkomst, och det gynnar höginkomsttagarna. När statens utgifter till en fjärdedel inte är finansierade har staten inte råd med ett system som ger ersättning i direkt proportion till inkomsten när man är arbetslös, sjuk eller hemma med barn. Det har vi inte råd med. Däremot är det väldigt viktigt att staten ser till att det finns ett grundläggande skyddsnät, en grundtrygghet för alla, att ingen behöver falla ut helt, så att vi inte får ett tvåtredjedelssamhälle eller någonting ditåt. Därför är kritiken från vår sida hård när det gäller besparingen, att sänka från 80 % till 75 %. Vi tycker att detta är fel. Vi tycker också att det är fel att ge sig på välfärdens kärna som ju ändå är sjukvården, omsorgen och skolan, dvs. det som kommuner och landsting sysslar med. Det gör man ju när man inte kompenserar kommunerna för det som de förlorar genom höjda egenavgifter. För det närmaste budgetåret handlar det om 9 miljarder kronor. Om jag förstår det hela rätt kommer den här typen av åtstramningar för kommunerna att fortsätta. Vi tycker att man hellre borde spara mer på det militära försvaret. Man skulle kunna spara mera på bidragen till företag som har visat sig vara mycket ineffektiva och kostsamma. Vi har tidigare här sagt att man skulle kunna spara mera på de statusprojekt i form av broar och motorvägar som ger väldigt låg lönsamhet - om de nu ger någon lönsamhet alls, samhällsekonomiskt sett. Det är att slösa bort pengar. Vi måste slå vakt om välfärdens kärna när vi sanerar budgeten. Vi från de gröna anser också att arbetslösheten ytterligare måste ner. Vi anser att det inte är acceptabelt med en fortsatt öppen arbetslöshet kring I första hand måste nya jobb skapas genom ett växande näringsliv. Och vilka är då framtidsbranscherna? Ja, det är tjänstesektorn och miljörelaterade branscher, som växer mycket snabbt internationellt sett och där Sverige släpar efter. Det är branscher som skulle gynnas av en skatteväxling där beskattningen av arbetskraften sänks och där beskattningen i stället höjs på utsläpp av koldioxid, dvs. en höjd koldioxidskatt och sänkta arbetsgivaravgifter. Det är ett bra sätt, bättre än att sänka tjänstemomsen, om man långsiktigt vill stimulera en utveckling mot ökade arbetstillfällen och ett livaktigt näringsliv. En annan positiv effekt skulle man naturligtvis få om användningen av råvaror och energitillgångar effektiviserades. Det leder till bättre hushållning på längre sikt, samtidigt som ekonomin för våra barn och barnbarn blir bättre. När det gäller arbetstillfällena finns det en annan möjlighet att på kortare sikt få fram fler arbetstillfällen. Det handlar om att sänka normalarbetstiden. Ett första steg - en sänkning till 37 timmar - bör kunna tas nästa år, och ännu en sänkning till 35 timmar om ytterligare några år. Detta kommer ändå att bli aktuellt i en del branscher genom avtal. Då är det bättre från rättvisesynpunkt och samhällsekonomiskt bättre att vi här går före och sänker normalarbetstiden.

Herr talman! I sitt andra inlägg förde Per-Ola Eriksson oss tillbaka till tiden för ett år sedan då den förra regeringen lade fram sin kompletteringsproposition. Det är nyttigt att påminna sig om detta. Per-Ola Eriksson berättade om hur han som ordförande i finansutskottet hade ett mycket tufft jobb att försöka att få ihop en majoritet tillsammans med Ny demokrati. Varför var det nödvändigt för Per-Ola Eriksson att försöka samla Ny demokratis skaror för att få majoritet omkring en stram finanspolitik? Jo, helt enkelt därför att den gången höll Göran Persson inte den typ av anförande som han höll här i dag i kammaren. Hade Göran Persson utvecklat sin kraftfulla pedagogik om att den som är satt i skuld icke är fri, om han då hade stått här och utvecklat varför det var så viktigt att göra de nedskärningar som han själv nu föreslår, då hade inte Per-Ola Eriksson behövt att ägna sig åt att samla ihop Ny demokratis skaror. Då hade vi på ett mycket tidigare stadium kommit till rätta med många av landets problem. Regeringen kunde den gången inte lägga fram tillräckligt kraftfulla förslag, eftersom det inte fanns majoritet för dem i riksdagen. Däremot var det nog närmast så att Göran Persson mera lät som Gudrun Schyman låter här i dag jämfört med hur han låter i dag. Jag tror att det finns anledning att påminna sig om detta. Gudrun Schyman har förresten ingen anledning att ta åt sig äran av att ha varit med och sparat 118 miljarder. 18 av dessa 118 miljarder beslutades under den förra mandatperioden. Då var Gudrun Schyman, såvitt bekant, minst sagt emot de åtgärder som drevs igenom med hjälp av Ny demokrati. Jag tror inte heller att Göran Persson med de senaste veckornas erfarenheter i ryggen lika kategoriskt som vid våra tidigare debatter motsäger mig när jag säger att de socialdemokratiska väljarna på valdagen faktiskt var oförberedda på de åtgärder som var nödvändiga för att få den svenska statens skuta på rätt köl. Jag tror också att det är fler som håller med dig om att det s.k. öppna mandatet var en trojansk häst som smugglades genom valrörelsen utan att egentligen skådas i munnen. Jämför detta med den rakryggade strategi som man hade i den finska valrörelsen med den breda politiska samlingen för Finlands sak! Den finska fördomsfriheten och kraften i kampen för att rädda fosterlandet manar verkligen till eftertanke och efterföljd. Om man nu genomför tuffa besparingar för arbetslösa, sjuka och arbetsskadade borde inkomstförstärkningarna i första hand gå till budgetsaldot, vilket många har sagt före mig. Men om man nu skall sänka momsen och vill stärka hemmamarknaden borde man i stället göra någonting åt tjänstemomsen innan man sänker matmomsen. Skattekilarna när det gäller arbete är ju enormt stora. Som exempel kan nämnas en sjuksköterska i ett normalt inkomstläge som behöver få badrummet renoverat. Om hon skall anlita en hantverkare som har jobb en dag i hennes badrum, då gör skatten och skattekilarna att hon måste arbeta två och en halv dag för att hantverkaren efter skatt skall få samma inkomst som hon har. Det är ju här som de stora bromsande effekterna finns för att få i gång arbetet inom tjänstesektorn. Utöver detta måste regeringen också ha politiskt mot att ta tag i det som får fart på utvecklingen och nyanställningarna i näringslivet. En mycket viktig orsak till vårt svåra läge är ju att Sverige sedan 1970 har halkat efter. Då var vi det tredje rikaste landet inom OECD-området. I dag har vi halkat ner till 20:e plats. Om ingenting dramatiskt inträffar kommer vi att fortsätta att halka ner till botten av den liga som vi ledde för 25 år sedan. Detta huvudproblem i svensk ekonomi ägnas nu - det skall jag gärna säga - i kompletteringspropositionen litet mera uppmärksamhet än i tidigare aktstycken. Det är möjligt att vi har Centerpartiet att tacka för detta. Men jag hoppas att det mycket snart också sätter tydligare spår i de konkreta förslagen, att regeringen också skaffar sig en hållbar strategi för att åstadkomma jobb i näringslivet. Det är bra att det nu har införts riskkapitalavdrag, kvittningsrätt osv., men för att få de stora volymerna krävs det nog en modernisering av arbetsrätten. Det behövs en anpassning inte minst till vad dagens unga människor tycker om sitt jobb och sina relationer till arbetsgivaren. En modernare arbetsrätt kostar inte någonting i ytterligare nedskärningar - möjligtvis kostar det litet politisk pedagogik. Jag tror faktiskt att Göran Persson och Ingvar Carlsson lättare skulle klara uppgiften att lansera en ny arbetsrätt än att återkomma med ytterligare nya sparpaket, för det är nämligen alternativet för att man skall komma till rätta med det som bromsar utvecklingen för nya jobb. Det finns slutligen, herr talman, väldigt många vanliga människor som ger uttryck för ett krismedvetande, vilket jag tycker är större än det vi märker i de politiska korridorerna. Många människor vill t.o.m. göra privata frivilliga insamlingar för att komma till rätta med budgetunderskottet. Låt oss ta tag i detta krismedvetande och gemensamt ta ansvar för Sverige i det här läget.

Herr talman! Låt mig börja med en reflexion kring Gudrun Schymans inlägg. Hon sade att det väl alltid går att fixa till ett saldo. Men det handlar om det liv som vi skall leva. Det är bara så, Gudrun Schyman och Vänsterpartiet, att klarar vi inte att nu i en uppåtgående konjunktur ta tag i statsfinanserna och orkar vi inte ta de svåra besluten, så kommer den typ av välfärdssamhälle som socialdemokratin byggt i Sverige att i grunden hotas. Vi gör inte dessa svåra och smärtsamma ingrepp därför att vi vill skada. Vi gör det därför att vi vill rädda kärnan och i en framtid bygga på denna kärna. För det krävs faktiskt kraft och stort mod. Orkar inte Vänsterpartiet vara med nu på slutet, när de verkligt svåra besluten skall fattas, så är det Vänsterpartiets val, inte vårt. Påståendet att EU skulle ha föreslagit ett utgiftstak är fullständigt gripet i luften. Utgiftstaket har konstruerats i vår regering efter en diskussion om hur vi skall hantera de offentliga utgifterna när vi väl har fått grepp om de stora underskotten. Vi ser nu att vi får grepp om underskotten och att vi stabiliserar statsskulden 1996. Det är ingen som har ifrågasatt detta i debatten, vilket är ganska märkligt. Den våldsamma ilskan och de stora orden har inte på något sätt från någon talare riktat in sig på att regeringen har gjort en felaktig bedömning när vi säger att vi stabiliserar statsskulden 1996. Det är ju den första och avgörande frågan. Men när vi kommer dit skall vi se till att vi inte halkar ner igen. Då måste vi faktiskt se till att de budgetar vi beslutar om - det är inte fråga om att fixa några saldon hit och dit - är av sådant slag att de utgifter vi där lägger fast också följs. Skrämmande låg överensstämmelse mellan budgeterade utgifter i den svenska offentliga ekonomin och de utfall vi sedan har kunnat se är ett problem som vi måste hantera. Detta är bakgrunden. Dra inte in ett EU-resonemang i detta. Det är bara att förvirra debatten. Till Anne Wibble: Anne Wibble gör inlägg i debatten som i tonen är så uppskruvade att hon nog inte riktigt minns vad hon själv har gjort. Det var lurendrejeri vi ägnade oss åt genom att tidigarelägga en momsuppbörd. Men Anne Wibble lade ju som finansminister fram en tidigareläggning av preliminärskatteuppbörden för företagen och tog in 13 månaders skatt på en 12-månadersperiod. Detta försökte jag att debattera här i kammaren, men vid det tillfället avfärdades jag som någon som inte begrep särskilt mycket. När vi nu gör samma sak efter ett utredningsdirektiv från Bo Lundgren, då skruvas tonläget upp och det benämns som lurendrejeri. Har inte Folkpartiet mer att komma med i detta allvarliga läge? Var finns den liberala politiken? Till Bo Lundgren, som sveper över med att säga att det var ett brett utredningsdirektiv, vill jag säga: Det var det inte alls. Det var ett mycket precist utredningsdirektiv från Bo Lundgren, riktat till Finansdepartementets rättschef som har tagit fram exakt vad Bo Lundgren har beställt, vilket vi nu genomför men med undantaget att vi faktiskt lindrar för de små företagen. Till Mats Odell, som hade en poäng när han jämförde P-O Erikssons vedermödor förra året med dagens situation: Det var ju faktiskt så, som P-O Eriksson sade, att dåvarande finansministern gick till riksdagen utan att ha sin proposition förankrad. Vad vi har gjort, när vi har tagit hem nästan 120 miljarder kronor i statsfinansiell förbättring, är att vi vid varje tillfälle har sett till att vi i förväg har haft propositionerna förankrade. Anne Wibble ledde ju ett regeringsarbete som var så i sönderfall att man inte hade tid med det. Förankringsarbetet i riksdagen blev naturligtvis mot den bakgrunden mycket svårt. Det hade ju varit lättare om regeringen vid det tillfället hade sökt direktkontakt exempelvis med socialdemokratin, men det skedde bara vid två tillfällen. Det var när de stora krispaketen syddes ihop. Dessutom samarbetade vi om pensioner och i EU-frågan. Det var framgångsrika saker för Sverige. Det var en bra metod, och den tänker vi fortsätta att utveckla. Slutligen, herr talman, ligger nu framför oss konvergensprogrammet. Det skall vara Sveriges samlade budskap till Europa om hur vi tänker utveckla vår ekonomiska politik under de närmaste åren för att klara låg skuldsättning, låga underskott, låg inflation och låg ränta - sunda ekonomisk-politiska mål. Vi bjuder in till bred samverkan kring detta, och vi gör det på basis av ett utfall i en kompletteringsproposition som visar att Sverige nu är på väg att få grepp om statsfinanserna. Det gäller nu att vårda de framgångar som har nåtts och att se till att vi intensifierar kampen mot arbetslösheten.

Herr talman! Gudrun Lindvall har frågat mig vilka arbetsmarknadsåtgärder jag är beredd att vidta för att komma till rätta med arbetslösheten bland kvinnor med små barn. En effektiv arbetsmarknad är inte könssegregerad. Kvinnornas möjligheter att förvärvsarbeta är en grundläggande förutsättning för att skapa jämställdhet mellan könen. Den omfattande arbetslösheten är ett hot mot välfärden och jämställdheten. De kraftfulla insatser som nu genomförs för att bekämpa arbetslösheten är därför av fundamental betydelse för kvinnorna. Det finns i dag generösa regler i föräldraledighetslagen som ger rätt till ledighet för vård av sjukt barn. Dessa regler gäller för både pappor och mammor. Jag tycker att det är mycket viktigt att även männen tar sin del av ansvaret för barn och familj. Detta har de möjlighet till genom den lagstiftning som finns. Regeringen föreslår i en proposition som förelagts riksdagen att dessa regler förs över till en ny föräldraledighetslag, som föreslås träda i kraft den 1 juli För att uppmuntra arbetsgivare att dels rekrytera kvinnor med små barn, dels uppmuntra pappor att utnyttja sin rätt till att stanna hemma hos sina barn krävs alltså i första hand inte regelförändringar. Det är i stället opinions och informationsinsatser som är nödvändiga för att åstadkomma förändringar i människors attityder. Det gäller för kvinnor - och män - att bryta ett traditionsbundet könsperspektiv vid yrkesvalet. Men det gäller också att få företag att inse vilken kompetens kvinnor faktiskt kan erbjuda dem. Det är viktigt att samhällets arbete med att påverka människors attityder i dessa frågor ständigt fortsätter.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern! Jag får tacka för svaret, men jag är naturligtvis inte nöjd. Bakgrunden till frågan är att Statistiska centralbyrån har tittat litet grand på kvinnor med barn och kunnat konstatera att 57 % av de kvinnor som är yngre än 24 år och har små barn är arbetslösa. Om man tittar generellt på kvinnor med barn under sju år ser man att 27 % är arbetslösa. Det finns en jämförelsesiffra för papporna som är på 15 %. Man kan också visa att kvinnor med små barn missgynnas i den konjunktur vi har nu. Arbetsgivare anställer inte, för man anser att dessa kvinnor inte har möjlighet till det övertidsuttag man kräver i dag. Man anser också att de oftare är hemma med sjuka barn än vad andra är. Det innebär att vi har fått en segregerad arbetsmarknad när det gäller dessa kvinnor. Därför menar jag, Anders Sundström, att regeringen i detta läge måste hitta speciella åtgärder för att komma till rätta med problemet. Annars riskerar vi att få en generation unga kvinnor som trots att de har skaffat en god utbildning - ofta en utbildning som inte alls är vad man avser med traditionellt kvinnlig - inte kommer in på arbetsmarknaden därför att de har små barn. Det är inte heller lättare att komma in senare, eftersom de då inte har arbetslivserfarenhet. Dessa kvinnor söker många jobb och vill alltså komma in. Jag undrar om en så stor andel män skulle kunna vara arbetslös utan att speciella åtgärder skulle sättas in.
Herr talman! Jag är litet osäker på de siffror som Gudrun Lindvall redovisar i sin fråga. Jag har tagit fram statistik då det gäller den relativa arbetslösheten. 13,7 % första kvartalet 1995 . För män i samma ålder är arbetslösheten 18,4 %. Det är alltså en högre arbetslöshet bland de riktigt unga männen. Om man tittar på dem som är mellan 25 och 34 år ser man att arbetslösheten bland kvinnor är 8,2 % och att den är 11 % bland män. Även där är det något högre arbetslöshet bland männen. Jag vill säga att de siffror som redovisades var hårt vinklade. Det finns ingenting som entydigt säger att de unga kvinnorna i dag har det besvärligare att komma ut på arbetsmarknaden än de unga männen. Jag vill ändå återknyta till det svar jag har givit. Det finns fortfarande väldigt mycket att göra för att se till att vi får en effektivare arbetsmarknad som inte är könssegregerad, för den är könssegregerad i dag. Men jag kan inte se just det problem som Gudrun Lindvall tar upp i den statistik som redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet.
Herr talman! Jag kan förstå att det inte syns. Det är en rapport som är under tryckning. Jag har talat med den utredare på Statistiska centralbyrån som har gjort rapporten. Hon har gjort en specialkörning och kommit fram till dessa siffror. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern kan försäkra sig om att de är helt entydiga när rapporten kommer ut från Statistiska centralbyrån. Siffrorna är riktiga. 57 % av alla kvinnor som är yngre än 24 år och har små barn är arbetslösa. Vi har alldeles nyss haft en debatt om den politik som förs. Vi skär ned inom kommunerna, där det finns många jobb som unga kvinnor av tradition har haft. Det gör att vi ökar problemen. Allt fler unga kvinnor har svårt att komma ut även i de traditionella yrken som de tidigare har valt genom att vi för en politik där anslagen till vård och omsorg, t.ex. de kommunala anslagen, skärs ned. Det gör att problemet kommer att accelerera. Jag skulle verkligen önska att arbetsmarknadsministern tog rapporten på allvar. Den "backlash" som vi kvinnor som drev jämställdhetspolitiken på 60-talet talar om kommer snabbt nu. Det är ytterst oroande.
Herr talman! Jag kan bara återigen redovisa siffrorna. Bland de unga kvinnorna med barn under sju år 22,9 %. Bland de unga männen i samma åldersgrupp var arbetslösheten 27,3 %. Det är förfärligt höga arbetslöshetstal som vi måste göra allt för att få ned. Det finns en könssegregering på arbetsmarknaden, och den skall vi försöka att få bort. Det är framför allt opinions och informationsinsatser som krävs. Däremot kan jag inte se just det problem som Gudrun Lindvall beskriver.
Herr talman! Jag blir ännu mer betryckt av denna debatt. Tidningarna relaterar en undersökning som sker på Statistiska centralbyrån, jag ställer en fråga och arbetsmarknadsministern kan inte ens inom Statistiska centralbyrån hitta den kvinna som gjort undersökningen utan hänvisar till siffror som inte tillhör denna körning. Då blir jag betryckt. Tro mig, Anders Sundström. Siffran är framtagen i en specialkörning, och den visar att 57 % av de kvinnor som är under 24 år och har små barn är arbetslösa. Många av de arbetsförmedlare som har intervjuats i anledning av att rapporten har kommit journalisterna till del kan vidimera att det är mycket svårt att få ut unga mammor på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren anger faktiskt ofta att man inte är intresserad av unga kvinnor med små barn därför att de är hemma för mycket med barnen och därför att de inte är villiga att arbeta övertid. Om arbetsmarknadsministern inte vill tro mig på mitt ord får jag väl ställa en interpellation och till den bifoga rapporten. Den finns, och Statistiska centralbyråns tjänstemän ljuger inte i detta fall. Körningarna existerar.
Herr talman! Jag har aldrig trott att de ljuger. Jag bara konstaterar att arbetslösheten är väldigt hög både bland kvinnor och män med unga barn och att arbetslösheten bland ungdomar är väldigt hög. Det är en viktig fråga, och det är angeläget att åtgärda problemet. Däremot ser jag inte för dagen anledning att föreslå särskilda arbetsmarknadspolitiska åtgärder för unga kvinnor med barn. Det behövs åtgärder för ungdomar generellt. Ungdomsarbetslösheten är väldigt hög såväl bland unga män som bland unga kvinnor.
Herr talman! Vi kommer inte längre i debatten. Jag förmodar att vi i Miljöpartiet kommer att se över hur det är i olika kommuner. Vi menar att just kvinnors situation på arbetsmarknaden måste specialstuderas. Det är lätt att sådant här sker i en lågkonjunktur. Vi kan också se att man ofta använder jämställdhetslagen till att få ut unga män i det som tidigare har varit traditionella kvinnojobb. De unga kvinnornas arbetssituation är just nu ytterst besvärlig. Jag hoppas att jag kan få ett bättre svar när arbetsmarknadsministern är mer påläst.

Herr talman! Tack för svaret, kulturminister Margot Wallström. Jag lyssnade på en intressant debatt på festivalen i Malmö om barnteater. Jag beslutade mig för att följa upp frågan om barnkulturen och i detta sammanhang barnteatern. Kulturministern gjorde ett gott intryck på mig. Jag fastnade för löftet om att initiera ett samarbete med skolministern om kultur för barn. Den nya läroplanen LpO 94, Lpf 94 säger att skolan är en social och kulturell mötesplats, som både har en möjlighet och ett ansvar att förstärka. Läroplanen uppvärderar också praktiskt arbete och estetiska ämnen. Vid den här debatten i Malmö, med en unik samling av kulturpersoner, framgick tydligt att barns tillgång till teaterupplevelser är mycket ojämn mellan kommunerna. Det finns kommuner med antagna barnkulturplaner, men det finns också kommuner som inte har sådana planer eller visar på mål i skolplanerna. Som lärare har jag själv upplevt en utveckling från att teaterbesök tidigare mest har skett av slentrian till att man nu har förarbete och efterarbete på ett helt annat sätt. Det har skett en utveckling i skolan. Numera förbereds teaterupplevelsen noggrant, och diskussioner följer. Som lärare får man respons på barns kulturupplevelser när vuxna människor i dag får förmedla egen glädje och skaparkraft. Ibland kan det också ges möjlighet till samtal som ger feedback till konstnärerna själva. Det har således skett en bra utveckling. Klyftorna mellan barnen ökar emellertid. Skolan har också att möta och utmana den ökande utbredningen av skräpkulturen. Barn måste få uppleva vad god kultur innebär. Varje kommun beslutar om de ekonomiska möjligheterna för barns teaterupplevelser. Därför är det viktigt att både kommunerna och riksdagen har konkreta mål. Jag vill fråga kulturminister Margot Wallström om våra konkreta mål för barns kultur.
Herr talman! Jag tror att vi kan se att det finns konkreta mål på det lokala planet och säkert även när det gäller landstingen. Jag har försökt att vara tydlig redan från början. Jag tycker att kultur för barn och ungdomar är en av de allra viktigaste frågor som Kulturdepartementet har att arbeta med. Just nu arbetar vi med att mejsla fram ett mycket konkret program. Dessutom har vi gett Kulturutredningen i uppdrag att fundera litet mera långsiktigt på hur det här ansvaret skall se ut för att ge alla barn och ungdomar rika kulturupplevelser. När det gäller de pengar som vi nu har anslagit i budgeten måste vi tillsammans med skolan peka på de vuxnas ansvar. Det kan också vara så att vi i utbildningen av lärare, förskolelärare, barnskötare m.m. faktiskt behöver få in frågan om kultur som pedagogik. Det gäller att väcka en glädje och ett ansvar hos de vuxna för att förmedla kulturupplevelser. Vi måste också fundera över hur vi organisatoriskt, när skolan ser så annorlunda ut, skall sköta en förmedling av pengarna ut till skolorna, så att det verkligen leder till teaterföreställningar, musikupplevelser m.m. Jag tror också att det nu i mycket högre grad än i den förra kampanjen om kultur i skolan handlar om barns och ungdomars delaktighet i kulturaktiviteterna. Jag tror att de ställer mycket högre krav på detta i dag. De konkreta målen måste vi arbeta fram på varje nivå. Jag menar att det viktigaste är vad man gör lokalt.
Herr talman! Vi talar nu om det ekonomiska. Astrid Lindgren lär ha uttryckt det på följande sätt: "Jo, vi måste spara, det vet jag. Men rör i all barmhärtighets namn inte pengarna till barnkulturen! Annars kommer vi i tidens fullbordan att vakna med ett ångestskrik och med en förtvivlan se vad slags människor vår riktade sparsamhet har gjort av dagens barn och ungdomar, de där som står i tur att överta vårt samhälle." Därför tycker jag att det är mycket bra att Margot Wallström framhåller att det har bildats en grupp inom regeringskansliet där Kultur och Utbildningsdepartementen skall jobba tillsammans. I och med att barnkulturen har decentraliserats och resurserna i princip finns inom varje rektorsområde, har Margot Wallströms möjligheter blivit begränsade. Skolministerns direkta arbete är också begränsat. Projektet Kultur i skolan visade på mycket positivt genom statliga pengar. Ett projekt med öronmärkta pengar är en väg. Det kan vara en morot för kommunerna att möta det med egna resurser.

Ärade kammarledamöter! Vi var många som samlades i Stadshuset i går kväll. Vi hade samlats för att uttrycka vår respekt för och medkänsla med de miljoner människor som berövades sina liv och för de överlevande som för evigt bär med sig minnena av Förintelsen. Men vi möttes också för att visa vår avsky för denna mörka tid för mänskligheten och i den fasta övertygelsen och det gemensamma åtagandet inför framtiden - vi får aldrig och skall aldrig glömma. Detta får aldrig mer ske. Kunskapen om vad som då hände skall alltid ge oss styrka att bekämpa våldet och ondskan, styrka att kämpa för demokrati och mänskliga rättigheter. Glömskan är ett hot i dag, liksom inför vår och våra barns framtid. Falun. Bjuv. Stureplan. Vålberg. Obönhörligt har dessa namn trummat in i vårt medvetande att kampen mot våld, övergrepp och förtrampande av mänskliga rättigheter måste fortsätta att föras också i dag, här i vårt Sverige. Demokrati, humanism och respekt för mänskliga rättigheter är inte en gång för alla vunna. Det är begrepp som vi var och en måste försvara varje dag. Riksdagen och dess ledamöter som landets främsta demokratiska församling har ett särskilt ansvar och ett särskilt uppdrag i försvaret av demokratin och respekten för människovärdet. Det är därför ett mycket viktigt arbete vi har framför oss i dag. Denna dag bör forma sig till en manifestation mot våld och förföljelser, för demokrati, frihet och människovärde. Till grund för dagens debatter ligger dels betänkanden från socialutskottet om bl.a. socialpolitikens inriktning och anslag samt om dopning, dels en framställning från kds om en aktuell debatt om det oprovocerade våldet. Enligt reglerna för kammarens arbete startar vi med den aktuella debatten om det oprovocerade våldet och går sedan över till att behandla socialutskottets ambitiösa betänkanden om socialpolitiken. Behandlingen av dessa betänkanden kommer att ge tillfälle till en övergripande debatt där även ledamöter från justitie och socialförsäkringsutskotten kommer att delta. Detta är ämnen som lämpar sig särskilt väl för denna typ av samverkan, men jag tror att det finns fler. Övergripande temadebatter som ger möjlighet till en helhetssyn är med all säkerhet fruktbart och till fördel för beslutsfattandet i många sammanhang i denna kammare, och det är sällsynt befogat i de allvarliga frågor vi i dag skall behandla. Avslutningsvis vill jag också nämna att ledamöter och tjänstemän som ett led i vår gemensamma manifestation mot våld hälsas välkomna till en utställningsbuss som just i dag mellan kl. 9 och 17 står parkerad på Riksplan. Utställningen har gjorts av gymnasieungdomar och ingår i ett projekt mot våldet i samhället, initierat av Stockholms läns landsting.

Fru talman! Rubriken på debatten är just "Aktuell debatt om det oprovocerade våldet". Fru talman, jag tror egentligen inte att det behöver bli så mycket debatt, utan snarast en manifestation, ett gemensamt ställningstagande från alla riksdagens ledamöter och partier. Detta är ett sätt för oss att visa att det som man talar så mycket om utanför riksdagens murar och det som självklart upprör så många av våra medborgare och förskräcker åtskilliga, det bryr vi oss verkligen om och tar ansvar för i den mån vi kan som riksdagsledamöter. Den ekonomiska krisen debatteras och diskuteras, och fattas bara annat. Men jag vill påstå att vårt land också har en värdemässig kris. Det är inte enbart kronan som har sjunkit. Det kan också påstås att människovärdet har sjunkit. Många uppfattar det i varje fall så. Och när människovärdet devalveras, då är det stor fara å färde. Då måste självfallet riksdagens ledamöter visa inte enbart att man registrerar och tycker illa om, utan då måste också riksdagens partier och ledamöter analysera vilka krafter det är som skapar människovärdeskrisen och försöka mobilisera motkrafter och se till så att konkreta åtgärder vidtas. Folk accepterar helt enkelt inte en riksdag som sitter på ombonad åskådarplats när TV, radio och tidningar vecka efter vecka vräker information över oss om de mest vedervärdiga våldsbrott. Det finns ingen naturlag som säger att våldet skall öka och brutaliteten tillta. Vi är inte utvecklingens fångar - om man nu i det här sammanhanget kan tala om "utveckling"; det vore mer rimligt att tala om "avveckling". Men vi bör kanske alla i någon mån tillstå att politiken, att samhällsdebatten för litet sysslar med frågeställningar och resonemang som inte så enkelt kan sättas upp i tabeller eller mätas i kronor och ören. Den immateriella verkligheten får inte många debattrundor i vårt parlament. Barns uppväxtmiljöer, barns rätt till och behov av etisk och moralisk vägledning, barns och ungdomars behov av att äga motkrafter mot alla destruktiva krafter de möter, resonerar vi politiker, tror jag, för sällan om. Att barns trygghet inte kan köpas i pengar är ju ändå en sanning. I går resonerade vi om den ekonomiska krisen, fru talman. I dag resonerar vi om vad jag kallar en värdemässig kris. Jag vill gärna ha sagt att dessa inte lever var sitt liv, utan att de givetvis är inflätade i varandra. Därför är det bra att dagens resonemang följer på gårdagens debatt.

Fru talman! Sverige har skakats av allvarliga våldsdåd under de senaste åren. Våld berör oss alla, och det skakar om. Debatten om våld styrs av våra innersta känslor. Vi kan aldrig acceptera våld som en naturlig företeelse i vårt samhälle. Jag tackar kds för att ha tagit initiativet till detta meningsutbyte. Låt mig som grund för detta meningsutbyte lägga några aktuella fakta om våldet och dess bakgrund på bordet. Trots att den totala brottsligheten har minskat sedan 1991 ökar antalet våldsbrott. Ökningen var dock mindre än tidigare år. Det grova våldet förändras. Trots uppmärksammade fall av dödligt våld under 1994 minskade det dödliga våldet jämfört med året innan. I gengäld ökade antalet försök till mord och dråp. Det som är klart oroande är att antalet grova våldsbrott med användning av skjutvapen ökade kraftigt. Även om det vanligaste vapnet är kniv förekom skjutvapen i ungefär vart femte fall av dödligt våld. Anmälningarna om grov misshandel minskade däremot under förra året. Det gäller såväl drabbade kvinnor som män. Det gäller dock inte barn. Den grova misshandeln av barn under 14 år fortsätter att öka. Det grova gatuvåldet, dvs. grov misshandel utomhus utförd av någon obekant till offret, visar en klar minskning. Det gäller såväl vuxna som barn. Däremot ökar mindre allvarlig misshandel utomhus av obekanta. Det är således en allvarlig bild statistiken ger, även om bilden är något blandad. Det mycket grova våldet minskar, medan mindre allvarlig misshandel ökar. När det gäller våldets utövare vet vi att de flesta våldsbrott begås av personer som är kända för brottslighet av olika slag. En stor del är drogmissbrukare. Unga män står för den större delen av allt våld, särskilt gatuvåldet. Våldet i hemmen utövas som regel av äldre gärningsmän. Vi vet att orsakerna till våldet är komplicerade och sammansatta. Under de senaste 25 åren har samhället förändrats dramatiskt. Normer, moral och levnadsregler är inte längre givna av auktoriteter. Både kyrkan och skolan har förlorat i betydelse. Familjestrukturerna har förändrats. I brist på alternativ och omsorg från vuxenvärlden skapar vissa ungdomsgrupper egna normer, regler och sociala strukturer. I några grupperingar blir strukturerna alltmer organiserade och slutna. Gängen tar över familjens och skolans roll som normbildare. Stora klyftor mellan människor tenderar att leda till våld. Segregation är kanske det enskilt största problemet när det gäller dagens våldsbrottslighet. I dag sker en alarmerande uppdelning i många förorter, där rika och fattiga, svenskar och invandrare lever helt åtskilda. Utanförskap och bristande integration i skolor och bostadsområden ökar väsentligt riskerna för våld. Denna delning ger näring till subkulturer med missbruk och kriminellt beteende. Även arbetslösheten skapar utanförskap och orättvisa klyftor mellan människor. Brottsligheten påbörjas som regel i väldigt unga år. För att hindra en brottslig utveckling krävs samverkan mellan familjen och myndigheter, men också snabba reaktioner från samhället när brott begås. Själva situationen kan även den spela en stor roll för våldsbrotten. Nöjeslivets utveckling har betydelse. Antalet vapen ökar stadigt. I dag finns det över 3 miljoner legala handeldvapen i Sverige. Polisen uppskattar att det finns omkring 30 000 illegala skjutvapen i landet. Alkohol och droger är kanske inte en direkt orsak till våldet, men drogerna är ofta den faktor som utlöser våldet. Tre av fyra våldsbrott begås av berusade gärningsmän. Alkohol förekommer bland allt yngre personer. Alkoholkonsumtionen har klart ökat sedan 1980-talet. Även narkotikamissbruk bland unga ökar igen. Det här är något av bakgrunden till samhällets absolut viktigaste uppgift, nämligen att upprätthålla respekten för människors liv och säkerhet. Den visar på bredden och djupet i kampen mot våldet i samhället. Sedan slutet av 1980-talet har en rad åtgärder vidtagits för att motverka våldet i samhället. Insatserna har innefattat förebyggande åtgärder, straffskärpningar, förbättringar av det rättsliga förfarandet och ett bättre stöd till dem som drabbas av våldet. Men det är inte tillräckligt. Det behövs en samling mot våldet, och det behövs en samlad politik mot våldet, en politik som spänner över alla områden och ser till helheten och inte enbart detaljerna. Detta angavs redan i regeringsförklaringen i höstas. En särskild statsrådsgrupp har bildats i regeringskansliet. Den har till uppgift att samordna regeringens arbete mot våldet. Regeringen kommer inom kort att presentera pågående och planerade åtgärder mot våldet. Låt mig här endast kort nämna några. Att ge barn och ungdomar en trygg och bra start på livet utan droger är ett långsiktigt sätt att motverka våldet. Utredningen Levnadsvillkor i storstadsområden skall föreslå och initiera åtgärder som kan skapa bättre förutsättningar för bostadsområdena i storstäderna. Barn och ungdomars levnadsvillkor och skolans roll i samhället kommer särskilt att belysas. Ungdomars uppväxt och etableringsvillkor skall analyseras och redovisas av Ungdomsstyrelsen senast under 1996. Analysen skall också utvärdera hur de offentliga systemen utvecklar och stöder ungdomars villkor. Folkhälsoinstitutet i samverkan med Socialstyrelsen har fått i uppdrag från regeringen att följa och dokumentera hur långvarig arbetslöshet påverkar ungdomars sociala anpassning och hälsotillstånd. En första översikt presenteras under 1995. Ungdomsstyrelsen fördelar årligen 100 miljoner kronor i stöd till olika ungdomsorganisationer. Dessutom delar Allmänna arvsfonden ut mellan 40 och 50 miljoner kronor i projektstöd. I framtiden kommer de insatser som motverkar mobbning, våld och missbruk att ses som särskilt angelägna. Även lokala projekt som sprider kunskap och motverkar rasism och främlingsfientlighet prioriteras. Polisen genomför inom ramen för den nya närpolisverksamheten en mängd lokala projekt som riktar sig till ungdomar. Det rör sig bl.a. om projekt mot anabola steroider, med fadderverksamhet och utbildning av goda föredömen och undervisning i lag och rätt. För att särskilt minska alkoholkonsumtionen avsätter regeringen 75 miljoner kronor till olika åtgärder. Det drogförebyggande arbetet bland barn och ungdomar skall prioriteras ytterligare. Regeringen har gett en grupp med forskare i uppdrag att sammanställa kunskaper inom olika forskningsområden för att utifrån detta bättre kunna analysera ungdomars drogmissbruk, asocialitet och våldsbenägenhet. Ett barnperspektiv inom individ och familjeomsorgens arbete med barn och barnfamiljer som far illa utvecklas också av Socialstyrelsen. Ett primärt mål i regeringens politik är att skapa samma förutsättningar för invandrare som för den övriga befolkningen. Regeringen har avsatt 125 miljoner kronor för särskilda insatser i invandrartäta bostadsområden. En särskild kommitté har tillsatts för att underlätta arbetet med invandrarnas integration. För att komma till rätta med gatuvåld på lång sikt krävs förebyggande åtgärder av olika slag. En undersökning har gjorts om de kriminella ungdomsgängen i Sverige. Gängen har under en längre tid framstått som en rekryteringsbas för fortsatt grövre brottslighet och yrkeskriminalitet. För att motverka detta kommer polisen att presentera en strategi under 1995. Nya regler om handläggning av mål och ärenden hos polis, hos åklagare och i domstol där ungdomar misstänks för brott har trätt i kraft under 1995. Målen skall handläggas av personer som är speciellt kunniga och erfarna när det gäller just ungdomar. Även vårdnadshavarna eller andra vuxnas ansvar för dem som är under 18 år betonas. Inom området knivar och vapen förbereds en mängd åtgärder. En särskild utredare skall lägga fram förslag i syfte att minska våldsbrottsligheten. Utredaren skall vara klar med sitt arbete under 1996. För kommande år har regeringen avsatt 105 miljoner kronor för en kraftfull insats på polisens två huvudlinjer. Avsikten är att förebygga många våldsbrott genom närpolisverksamheten. När våldsbrotten ändå sker skall polisen stå bättre rustad att klara upp brotten. Det här är bara ett litet axplock ur det som faktiskt görs och händer i kampen mot utslagning, brott och våld. En samlad redovisning kommer från regeringen inom kort. Regering och riksdag kan ge uppdrag till myndigheter, fördela resurser och stifta lagar. Men våldet kan inte bekämpas bara genom myndigheter och lagar. Var och en av oss här och varje vuxen individ i vårt land har ett eget personligt ansvar att agera mot våldet. Ytterst är det enskilda människors engagemang och tydliga ställningstaganden som kan vinna mot våldet. Vuxna måste hävda hänsyn och respekt för andra människor. Det är vårt ansvar att föra detta arv vidare till våra barn.

Fru talman! Jag vill uppriktigt tacka statsrådet för redovisningen och synpunkterna och instämmer självfallet i det som sades. Jag avslutade min treminutersinledning med att säga att den ekonomiska krisen och den värdemässiga krisen är invävda i varandra. Vi vet naturligtvis att ungdomsarbetslösheten, känslan av att inte vara efterfrågad och behövd skapar problem - det är inte tu tal om det. Kanske inte arbetslösheten i sig men det faktum att man inte efterfrågas leder lätt ut i cirklar och miljöer där det för många lätt kan uppstå drogberoende etc. Jag tror alltså att det är väldigt viktigt att vi när vi talar om den ekonomiska krisen och om arbetslösheten inte ser det bara ur nationalekonomisk synvinkel utan också med hänsyn till individen och individens värdighet. Samtidigt tror jag att det finns en risk - jag tycker att det var mycket positivt att statsrådet tog upp den - att vi försöker förklara allting med vad vi brukar kalla utvecklingen i samhället. Fru talman! Jag vill citera ur en intervju i Expressen med ekonomen Gunnar Wetterberg, tidigare chef för den statliga Långtidsutredningen. Han svarar på frågor om hur den ekonomiska krisen kommer att påverka samhällsutvecklingen, och så beskriver han en icke önskvärd effekt av välfärdssamhällets framväxt: "Det paradoxala är att när det offentliga tog över så bäddade det för en extrem atomisering av samhället. Vi har dragit oss tillbaka från nästan alla gemensamma angelägenheter. Vi betalar skatt och hyra - sen tar någon annan hand om allting." Fru talman! Jag tycker att det ligger mycket i detta. Vi har ett strukturfel, en strukturkris på det här området. Vi lämpar över ansvar och blir så lätt åskådare. Jag är glad över att det också underströks av statsrådet. Nu har vi ju haft en statlig våldskommission, och den har gett ifrån sig betänkanden som jag tycker har varit mycket intressanta och innehållsrika. Den statliga våldskommissionen skrev 1992, alltså relativt nyligen: "Barnomsorg, skola och kommunala fritidsaktiviteter har under efterkrigstiden kommit att ta över delar av föräldrarnas ansvar för barnens uppfostran. Barnuppfostran har, kan man säga, professionaliserats. Det har emellertid visat sig att varken personalen inom skolan eller barn och ungdomsorganisationer kan ersätta föräldrarnas roll när det gäller att skapa en gynnsam utveckling av de unga. Ungdomsbrottsligheten ligger på en oroväckande hög nivå. Det är därför viktigt att föräldrarna mobiliseras och att deras ansvar och betydelse för barnens utveckling lyfts fram även i lagstiftningen. Föräldrarna är den största brottsförebyggande resurs samhället har." Jag tycker att detta är en sanning, men jag trycker att det är en sanning som vi gör för litet för att stryka under. Jag tycker att vi fortfarande har det strukturfelet att vi på något sätt vill ta över och tro att vi är experter på vad föräldrarna känslomässigt, identifikationsmässigt, odiskutabelt är bäst på. Jag tycker att det var utmärkt när statsrådet här sade att gängen eller grupptillhörigheten i vissa fall tar över normbildningen från familjen och att identifieringen med gruppen då blir starkare än med familjen. Vilken är då slutsatsen? Vad gör vi för att ändra på detta? Jag vet - det gör vi alla - att det inte finns några perfekta familjer. Sörgården existerar bara i teorin eller i fantasin. Det finns inga felfria människor. Men vad gör vi för att hjälpa föräldrarna att ta den roll som de så gärna vill spela men som de kanske inte tror att vi tycker att de är bäst på? Fru talman! Jag tror att det är väldigt viktigt att också lyfta fram skolans roll. När vi kristdemokrater ivrade för att skolan skulle vara förankrad i kristen etik - att vi sade kristen etik var egentligen inte konstigare än att man talar om svenska språket när vi talar om språk här i kammaren - var det för att vi ville ha den värdemässiga förankringen. När skinnhuvudena som omskrivs och som vi har åsikter om beter sig som de gör är det inte därför att de är en annan sorts människor utan - enligt mitt och väl allas vårt förmenande - därför att de känner sig otrygga. De har inte fått någon värdemässig identitet. De är vilsna, och de vill visa att de är något. Därför tror jag att det behöver sägas - kalla det gärna någonting annat än kristen etik - att etik behövs, moral behövs, riktlinjer behövs och gränser måste sättas. Vem är det egentligen som av och till skulle ställas fram på torgen och stå till svars för utvecklingen - är det ungdomarna, är det barnen, eller är det kanske vi? Är det kanske jag, som inte har varit där och varit aktiv för att sätta de gränser som barn har rätt att få utstakade och ge dem den kompass som vi vet att de behöver för att få möjlighet att stå emot de starka krafter som vill beröva dem deras framtid och deras värdighet?

Fru talman! Få saker är så viktiga som att engagera sig för att bryta den våldsutveckling som vi har haft under lång tid. Det är hög tid att ta till sig det sunda förnuft som finns hos de flesta människor och som resulterar i att de flesta barn genom sin uppfostran lär sig medkänsla, hänsyn och respekt för sina medmänniskor. Många unga människor som fastnar i missbruk och kriminalitet har vuxit upp i familjer där viktiga fostrande inslag saknats. Familjen har avgörande betydelse då det gäller att förhindra unga människor från att begå brott. Det är därför viktigt att på olika sätt markera föräldrarnas huvudansvar för att deras barn lär sig respektera andra människor. När jag pekar på föräldrarnas betydelse får jag ofta höra invändningen att de barn som har hamnat i kriminalitet ofta kommer från familjer med s.k. frånvarande föräldrar. Dessa kritiker som i andra sammanhang gärna talar om att man skall plocka fram det positiva hos människor glömmer att föräldrar nästan undantagslöst vill sina barns bästa. Det är just detta som är viktigt, och det är just detta som skall utnyttjas för barnens skull. Vi människor formas i relationer. Vår största påverkan får vi i de nära relationerna, oftast relationer med föräldrar. Föräldrarnas naturliga kärlek och spontana ilska är viktiga inslag. En socialarbetares tidsbeställda möte med en ung människa kan inte ge samma spontana värme eller ilska. Det är oerhört viktigt att denna relation får fullt stöd. Föräldrarnas upprördhet över barns felaktiga beteende måste t.ex. stödjas genom omvärlden, bl.a. genom att de offentliga organen såsom socialtjänsten eller Polisen gör tydligt för den unge att dennes felaktiga beteende inte accepteras. Våra unga får inte ges möjlighet att spela ut oss vuxna mot varandra. Denna insikt är särskilt betydelsefull för våra invandrarföräldrar som många gånger känner stor osäkerhet i sin föräldraroll när de bibringas uppfattningen att mycket av det som de inte accepterar hos sina barn är bagatellartat i svenska folkets ögon. Sensmoralen av mitt resonemang är att om vi inte blir bättre på att stödja och ta vara på föräldrarna i deras uppfostrargärning kommer den negativa utvecklingen att fortsätta. Därför är jag besviken på ungdomsministern, eftersom hon häromdagen avfärdade professor Sarneckis idé att förbjuda unga att vistas på stan under sena kvällar. Många av oss här i kammaren har upplevt den tid då sådana ordningsregler gällde. Självfallet tyckte vi som unga att dessa regler var löjliga, men våra föräldrar kunde sätta kraft bakom sina krav på att vi skulle vara hemma på kvällen. Och vi kunde själva skylla på vuxenvärldens regler när det var svårt att stå emot grupptrycket att delta i något dumt. Vi moderater hoppas att ungdomsministern skall tänka om, och vi är själva beredda att återkomma i denna fråga. Debatten om medievåldets betydelse för utvecklingen av våldstendenser bland våra unga har väckts till nytt liv till följd av den senaste tidens brutala våldshändelser. Alla normalt funtade människor tar rimligen avstånd från yttringar som uppmuntrar till människoförakt och våld. Det ligger nära till hands att ropa på fler förbud och mer censur. Men det grundläggande är att föräldrar och andra vuxna, inklusive videohandlarna, försöker förstärka barnens naturliga avståndstagande till våld. Det jag har sagt hittills har varit reaktioner mot dåligt beteende. Det är egentligen ännu viktigare att vi blir bättre på att lyfta fram goda exempel. Jag har varit i många skolor och pratat. Under mina möten med unga har jag ofta frågat om de känner till Carnegiemedaljen. Utan att egentligen bli förvånad har jag varje gång jag har ställt frågan mötts av total okunskap om denna medalj. Vi som befinner oss i denna sal, troligen med undantag av våra yngre riksdagsledamöter, känner väl till denna utmärkelse. Jag vågar påstå att vi alla kände mycket stor beundran för dem som till följd av oegennyttig insats för en medmänniska fick medaljen. Genom de stort uppslagna artiklarna fick vi som unga positiva förebilder, som en motvikt mot de dåliga förebilder som naturligtvis också fanns förr. Med detta vill jag ha sagt att medierna har ett mycket stort ansvar både för att sortera det våld som med nödvändighet måste föras över även till våra unga och för att medverka till att våra unga ges goda förebilder. Svensk kriminalpolitik bör grunda sig på samma principer som vi ser som självklara i uppfostran av våra barn. En vidareutveckling av lagstiftningen i denna riktning är just vad de moderata parti och kommittémotioner som vi har lagt fram innevarande vår rörande ungdomskriminalitet syftar till.

Fru talman! Vad skall vi göra åt det oprovocerade våldet? Samtidigt frågar vi oss naturligtvis vad det är för skillnad mellan det provocerade och det oprovocerade våldet. Det är en oerhört svår gränsdragning, och det kanske egentligen inte är det viktigaste att reda ut. Vi får se det samlade våldet som en helhet. Vi är överens om att vi måste minska våldet. Det måste vi göra med olika former av insatser. Det viktigaste är insatser på lång sikt, men det utesluter naturligtvis inte insatser även på kort sikt. Att våldet minskas är grundläggande för alla samhällsmedborgare, som då kan få ökad trygghet. Vi kan minska antalet brottsoffer. För oss i Centern är det oerhört viktigt att lyckas med detta. Därför vill vi betona de brottsförebyggande insatserna. Det provocerade och det oprovocerade våldet är alltför vanligt såväl inomhus som utomhus. Våldet inom hemmets väggar, våld mot kvinnor och barn, har nämnts litet grand här i dag. Jag vill verkligen betona att det våldet ofta är oprovocerat, även om naturligtvis mannen - som är den som i huvudsak utför detta våld - påstår att han har blivit provocerad av olika faktorer. Han kan anföra att det var odiskat i köket eller att det stod skor i hallen när han kom hem. Dagens debatt har sin upprinnelse i feta rubriker i massmedierna om hemska händelser, såsom händelserna i Bjuv och Falun som har nämnts här tidigare. I det sammanhanget är det viktigt att vi inte glömmer bort de våldsinslag som äger rum dagligen inom hemmets väggar. Vi vet, som sagt, att det är farligt att vara inomhus i den här familjeatmosfären. Vi vet att det är farligt på vissa platser utomhus. Det är farligt att befinna sig i restaurangköer om man själv är berusad, om man själv tillhör gäng som är litet bråkiga m.m. Vi får inte glömma att för de allra flesta människor är det ganska ofarligt att vistas ute. Det är värt att notera detta i dagens läge, då allt fler - framför allt de äldre - är rädda för att ge sig ut på gator och torg. Det är värt att notera att risken för att en skötsam individ utsätts för våld är mycket liten. Vi vet att droger ofta är en utlösande faktor till våldet. Narkotika, alkohol framför allt och dopningmedel vars betydelse har uppmärksammats på sistone spelar en roll. Här har det framförts krav från olika håll, också från Centern om att vi måste kriminalisera bruk av dopningmedel. Vi vet att de flesta inte begår våldsbrott som ett första brott i sin brottskarriär. De allra flesta vandrar i brottstrappan. Det är anledningen för oss i Centern att verkligen betona tidiga insatser - tidiga och snabba reaktioner vid ungdomsbrott och ungdomsvåld. Vi vill jobba vidare för att få till stånd att vid varje tillfälle när en ungdom begår brott skall denna konfronteras med effekterna av sitt brott. Vi vill ha till stånd ett medlingsförfarande vid varje tillfälle där detta är möjligt. Man skall jobba med skadelindrande insatser och tvingas träffa offret för att få brottsinsikt osv. Vi vill ge tydliga signaler till barn. Vi vill skapa harmoniska uppväxtförhållanden. Därför betonar vi också mycket starkt familjens roll i detta arbete. Det är familjen som har det yttersta ansvaret. Det är familjen vi skall stödja i detta arbete. Skolan har en viktig uppgift att stödja familjerna i detta arbete. Det är just i skolan mycket kan göras. Mycket våld utspelas inom skolans område. Dessutom tillbringar barnen en stor del av sitt dygn i skolan. Därför finns det stora möjligheter att där göra insatser mot mobbning och våld. Det handlar om medieträning och om att utveckla förståelse och medkänsla. Just underhållningsvåldet har angetts som en av de mest avgörande orsakerna till dagens våldsutveckling. Samtidigt vet vi att harmoniska barn som har utvecklat normer och medkänsla inte påverkas nämnvärt. Det är de svaga individerna som påverkas. Därför måste vi naturligtvis försöka minska det hemska medieutbudet. Det finns mycket mer att göra. Men jag vill till sist bara betona vikten av att vi alla hjälps åt. Alla vuxna har ansvar för att vi skall få en drogfri generation och en icke-våldsgeneration. Vi måste betona hänsyn och tolerans för att vi skall få trygghet och rättssäkerhet.

Fru talman! Våldet och hotet i samhället kryper verkligen tätt inpå oss. De som blir utsatta är såväl nära och kära som totala främlingar. Det är våld i hemmen, på gator och i krogköer. Det är våld med knytnävar och vapen. Det är våld mot berusade män, våld mellan utslagna, våld mot kvinnor och barn, våld mot homosexuella och våld med rasistiska förtecken. En annan bild av våldet är rädslan. I går kväll, t.ex., gick jag själv ensam från Kungsholmen till Centralen och tog pendeltåget hem till Botkyrka. Då tänkte jag just på att många människor inte vågar göra denna resa. Även om risken för vanliga, nyktra och särskilt äldre människor är minimal är rädslan och otryggheten ett samhällsproblem i sig. Våldet finns överallt. Det finns där det allra minst borde finnas, där tryggheten borde vara självklar. "Mitt hem är min borg" är ett uttryck som inte gäller alla. För många, särskilt kvinnor och barn, är det precis tvärtom. För att man skall kunna minska våldet, rädslan och vanmakten krävs det givetvis ett brett arbete som spänner över allt från skola till polis och kriminalvård. Att få ordning på ekonomin och knäcka massarbetslösheten är givetvis grundläggande, men jag hade tänkt ta upp några andra aspekter. Den första är alkohol och droger. Att berusning, missbruk av alkohol eller andra droger, förekommer vid en extremt hög andel av våldsbrotten är ett oomtvistat faktum. Berusningen finns med antingen som grundläggande eller bara som utlösande faktor. Den kunskapen måste leda till en slutsats. Den slutsatsen måste vara att det skall föras en fortsatt restriktiv alkoholpolitik. De redskap som vi har måste användas, och vi i Folkpartiet tänker jobba vidare med detta. Att tro på någon sorts svensk vinkultur i stället för restriktivitet menar jag är en utopi och ett hån mot alla offer. Att minska tillgången till alkohol för ungdomar tror jag är mycket viktigare än att minska deras rörelsefrihet. Missbruket av dopning, ofta i kombination med andra droger, har också bevisligen den effekten att man kan begå helt ofattbara våldsdåd. Detta missbruk är mer utbrett och förekommer längre ner i åldrarna än vad man tidigare har trott. Dopning är fusk. Jag tycker att idrottsrörelsen måste ta ytterligare krafttag när det gäller detta. Dopning är dessutom farligt. Vi bör nu gå vidare och kriminalisera bruket av dopningspreparat. Det kommer att komma sådana förslag. Alla barn är våra barn. Fru talman! Även om våld förekommer överallt är de livsbetingelser som många människor lever under i storstadsområden uppenbart sådana att mer våld föds. Arbetslöshet, dålig utbildning, många invandrare, koncentration av människor med sociala problem, torftiga boendemiljöer, usel service, sämre ekonomi och kommuner med ont om pengar kännetecknar många storstadsområden. Detta leder till ett utanförskap. Om man inte kan vara bäst i någon positiv mening kan man i alla fall vara bäst på att vara värst. Om man lever utanför den etablerade gemenskapen får man skapa sig en egen. Ofta återkommer begreppet "respekt". I boken Välkommen till Vårby gård säger Kristian: "Det konstiga är att det ofta är två personer som mår mycket dåligt som slåss. Ändå vill man slå sönder varandra". För er som aldrig har gjort resan till eller från Vårby gård, Rågsved, Alby eller kanske Rosengård kan jag rekommendera den här boken till läsning. För att man skall slippa det våld som kommer ur dålig självkänsla, utanförskap och önskan om respekt måste vi göra någonting åt de stora sociala problemen. Ett grundläggande problem är segregationen. Det handlar om invandrarhat, öppen och dold diskriminering, skolor som har de största behoven men de minsta resurserna och de stängda dörrarnas samhälle. Storstadens levnadsvillkor angår oss alla. En viktig pusselbit är det nya inkomst och kostnadsutjämningssystem för kommunerna som föreslogs i går. Vi i Folkpartiet ställer oss i huvudsak helt bakom de förslagen. Det är faktiskt avgörande att de kommuner som har de tyngsta problemen får litet mer pengar. De som bäst behöver en bra uppväxtmiljö, en bra skola, trygghet och framtidstro måste också kunna få detta. Fru talman! Det är män som slår andra män, kvinnor och barn. Det är inte vi kvinnor som på fredagskvällen tar oss ett järn och går hem och klår upp maken. Berusade män slår, och berusade kvinnor får stryk. Ungdomar slåss inte; unga män slåss. Genom att man avkönar våldet slipper alla andra män att bry sig och ta ansvar. Jag vet att jag generaliserar, men jag tycker att det är viktigt att föra fram detta. Det här innebär att både slutsatser och förslag kan bli fel. Varför slår männen okända eller nära och kära, oprovocerat eller efter gräl? Ett skäl är att det saknas bra manliga förebilder för många killar som växer upp. De har ingen positiv identifikation med män, ingen bild av en god man. Givetvis har familjen och de närstående en mycket stor betydelse, men att utifrån det skuldbelägga ensamma mammor eller barnomsorgen är fel. Det är inte mammorna som lär sina söner att missbruka och slåss, inte heller dagisfröknarna. Pappor och andra män, grannar och vänner, behövs i vardagen, i förskolan, i skolan, på fritidsgården och på stan. Det behövs män som visar vägen in i samhället och in i en god mansroll. Fru talman! Jag har velat peka på några delar av denna stora och mycket allvarliga problematik: våldet i samhället. Jag tror att det är viktigt att vi tar ett avstamp så att vi vägrar att bygga ett samhälle där våld blir ett acceptabelt uttryckssätt. Våldet är ett uttryck för maktlöshet och brist på respekt. Vi skall i stället bygga vidare på ett samhälle där man kan känna respekt för sin person och makt över sin egen tillvaro.

Fru talman! Debatten i dag skall handla om det oprovocerade våldet i samhället. Men finns det verkligen något våld som är oprovocerat? Är det inte bara någon annan som har provocerat fram ilskan och aggressiviteten än den som drabbas? Våld handlar ju lika mycket om bristande förtroende, om bristande vägledning från vuxenvärlden, om en svag framtidstro och om att inte synas i samhället eller hemmet som om den direkt fysiska provokationen. Underförstått, som en del talare har tagit upp, skall vi i dag prata om unga killar och deras livsmönster. Men vi hittar långtifrån hela bilden om vi bara letar i denna grupp. De problem som vi ser hos den yngre generationen finns ju även hos oss vuxna. Jag tänker inte acceptera att diskussionen om våldet i samhället blir en ungdomsfråga. Fru talman! Nu är det dags att prata om det som vi faktiskt långt före lasermannen och Stureplansmorden - för att nämna ett par tydliga symboliserande exempel - kunde hända. Nu måste vi också prata om politikernas ansvar för samhällsbilden. Den här gången kan vi inte sticka huvudet i sanden. Problemet med våldet löser man inte genom att ta bort köerna till krogarna i Stockholms innerstad eller genom att straffa våldsbrott hårdare. Våldet är ett symtom. Sjukdomen ligger djupare, och det är den som vi måste komma åt. Under flera år har den politiska majoriteten skurit ner i den offentliga sektorn. Arbetslösheten har ökat. Det drabbar alla generationer i Sverige men särskilt ungdomarna. Kommunerna har fått mindre pengar till skolor, fritidsgårdar och barnomsorgen. En stor del av den gemensamma tryggheten har ryckts bort utan att ersättas av någonting annat. De ungas förebilder är i dag lika osäkra och otrygga som de själva, vilket gör att de blir svaga förebilder och vägledare. Segregationen är ett av storstädernas allvarligaste problem i dag. Det har kombinerats med skolpengsreformen, en reform som genomfördes för att man skulle skapa valfrihet. Jag tror inte att alla gynnas av det systemet. Tvärtom ser jag att segregationen, splittringen och klassklyftorna ökar. Valfrihet leder till en egoism, som det ser ut i dag. Det lönar sig fortfarande att klampa på andra för att man själv skall lyckas. Det segregerade Sverige gör att många bara möter människor som tillhör samma grupp som de själva. Tolerans och förståelse har svårt att få fäste. Den som är olik stöts ofta bort. Grupper markerar identitet mot varandra. Klasskillnaden och segregationen grundläggs så tidigt att det blir svårt för oss att nå varandra, att förstå varandra och vara toleranta även mot dem som inte liknar oss själva. Föräldraansvaret när det gäller dessa frågor är väldigt viktigt. Men det finns problem också där. Många vuxna är ju lika osäkra inför framtiden som sina barn. Då är det inte lätt att vara stark och att vara vägvisare. Tryggheten saknas i dag för många människor i Sverige. Det är nog svårast för dem som drabbas värst av den ekonomiska krisen. I dag drivs samhället nämligen av att allt skall vara ekonomiskt lönsamt. Vi glömmer alldeles för lätt bort hur mycket siffror på ett papper betyder för vanliga människor. Vi måste ställa oss frågan vad en minskning av kommunernas budget med 9 miljarder kommer att innebära för dem som lever i Sverige. Ekonomi handlar inte om naturlagar utan om politiska prioriteringar. Människor måste få vara trygga ute på stan, även på kvällar och helger. Det gäller alla åldrar. Vi måste jobba för att öka tryggheten. Genom att i stället föreslå sådant som hårdare straff, att man skall bura in bråkstakarna eller genomföra utegångsförbud för unga människor på sena kvällar bevisar vi bara att vi inte kan hantera problemen, utan att vi är maktlösa. Att låsa in en del för att de anses vara farliga och vi andra skall kunna gå trygga på gatorna är vansinne. Ungdomar vill lika litet som andra människor ha våld. Kanske är det för lätt att skjuta över problemet på ungdomsgenerationen och blunda för det våld som sker inom hemmets väggar. Barnmisshandel i en generation är vägledande för nästa. Barnmisshandeln ökar statistiskt sett. Det är långtifrån lika synligt som slagsmål ute på stan. Det vi heller inte får glömma är att våldet också finns hos tjejer. Men tjejer vänder våldet in mot sig själva. Att anorexi och den typen av problem är så vanliga hos flickor i dag beror också på våld, att man gör våld på sig själv. Våldet skapas av bristande omdöme, bristande självkänsla och en mycket kort stubin. Många går omkring och är nästan som levande bomber, och de kan explodera när som helst, inte för att det är kul att slåss utan för att de mår dåligt. Skall vi kunna stoppa våldet i samhället måste vi ha ett samhälle där det finns en plats för alla människor.

Fru talman! I dag är det nio år sedan Tjernobylolyckan inträffade - en olycka som har gjort att många människor, och särskilt många barn, aldrig får uppleva ett värdigt liv. Det beror på att vi människor bygger ett samhälle utifrån andra premisser än de lagar naturen sätter. Vi tar inte hänsyn till ett långsiktigt hållbart samhälle. Detta gäller inte bara inom miljöområdet. Det är samma sak inom det sociala området. Vi bygger inte ett socialt hållbart samhälle, lika för alla, med lika möjligheter för alla. Jag måste säga att jag är förvånad över debatten i dag. Jag tyckte att den var så angelägen, så viktig. Den har handlat alldeles för mycket om symtomen och hur vi skall åtgärda dem och väldigt litet om hur vi skall bygga ett hållbart samhälle för våra barn, så att de slipper uppleva denna otrygghet och bli våldsbenägna. Jag tror att vi i vår planering i mycket större utsträckning måste utgå från våra barn och barns behov. Det gör vi tyvärr inte i dag. Det är det som visar sig, bl.a. i att barn reagerar. Barn mår inte bra. Det är inte barnens fel, utan felet ligger naturligtvis framför allt hos dem som sitter i det här huset. Vi som planerar för samhället måste planera för barnen. Gör vi inte det får vi precis alla de symtom som har räknats upp här. Vi kan inte tro att barn som växer upp och inte har det bra inte reagerar. Det vore skrämmande om barn inte reagerade. Barn blir så småningom vuxna. Har de inte fått en trygg barndom reagerar de även som vuxna. Jag menar att vi i dag måste göra något annat än det vi gör. Det är litet symtomatiskt vilka som ansvarar för vad. Det kan man se om man jämför debatten i går med debatten i dag. I går var det mest män i debatten. Den handlade om ekonomi. I dag handlar det om våra barn och om våldet. Då är det i stor utsträckning vi kvinnor som står här, och det är väl bra. Det är bra att Alf Svensson har ställt upp och tagit denna debatt. Men vi måste se till att också männen har en chans att ta ett ansvar för barnen. Det tror jag att vi gör i alldeles för liten utsträckning. Där kommer viktiga åtgärder in, som att dela på jobben, bättre arbetstider och bättre möjligheter. Vi måste också titta på de bakomliggande faktorerna. Alkohol är naturligtvis en stor och viktig fråga, eftersom vi vet att mycket av våldet utförs under alkoholpåverkan. Trots det liberaliserar vi alkoholpolitiken genom beslut i det här huset. Vi EU-anpassar den, osv. Vi vågar inte förbjuda videofilmer, trots att vi vet att många barn under kompistryck tvingas se filmer som de inte klarar av att se. Vi vågar inte ens förbjuda barnpornografi, som borde vara det värsta våld man kan utsätta barn för. Reklam påverkar också våra barn. Vi har sett det tydligt bland flickorna. På reklampelarna är idealen smala och vackra. Vad händer? Jo, i England har det nyligen kommit en rapport som visar att flickor redan vid sex års ålder började banta, för att uppfylla dessa krav på sig själva som de upplevde. Och männen då? Där skall det vara muskler. Inte är det så konstigt att försäljningen av anabola steroider ökar. Det är också ett ideal vi skapar. Framför allt tycker jag att vi sysslar med resursslöseri i samhället, när vi inte använder oss av den kunskap vi har när det gäller barn, inte utnyttjar möjligheterna i skola och barnomsorg och använder oss av alla de människor som i dag går arbetslösa för att hjälpa till med dessa viktiga uppgifter. Vi betalar hellre 80 % av inkomsten - nu skall det bli 75 % - för att människor inte skall göra någonting än för att de är socialarbetare i skolan, kuratorer eller utför andra viktiga uppgifter. Men detta måste vi värna. Gör vi inte det får vi exakt dessa symtom. Vi kan aldrig bygga ett samhälle där vi inte räknar med barnen.

Fru talman! Det har sitt värde att riksdagen på detta sätt manifesterar sin inställning mot våldet. Det råder ingen oklarhet om vilken vår inställning är. Vi lägger i debatten tyngdpunkten på olika förhållanden i samhället beroende på vilken utgångspunkt vi har för vårt resonemang. Men det finns en medvetenhet om att det krävs en helhetssyn för att hantera våldet i samhället. Det är mycket tillfredsställande. Det går inte att hänge sig åt allmänna generaliseringar som handlar om ansvar eller etik. Man kan inte heller fly in i att tala om enstaka detaljer, vare sig det är medaljer eller någonting annat. Det behövs en samlad, bred, svår och omfattande politik för att hantera detta problem. En utgångspunkt som har framförts här i dag är familjevåldet, och det tycker jag är riktigt. Onekligen är det en sanning att våld föder våld. Den som föds in i och växer upp i en miljö där våldet är ett sätt att hantera konflikter människor emellan, en miljö där man inte lär sig att ta hänsyn, ha medkänsla eller respektera andra människor kan inte heller hantera det sedan när den kommer ut i samhället. Därför är familjevåldet en av de absolut viktigaste grundstenar vi har att hantera. Det handlar om familjen, den familj som inte fungerar fullt tillfredsställande. Därför handlar det om samhällets stöd till de familjerna - till de, ibland ensamstående, föräldrar, till de fäder som inte lyckas behålla sitt föräldraansvar i samband med skilsmässa eller liknande. Det handlar om de sociala myndigheternas möjligheter att stödja och hjälpa. Det handlar om skolans möjligheter att vara ett komplement till den roll familjen har att spela. Det är en olycka att samhällets ekonomi i dag innebär att alla dessa åtgärder försvåras. Det är en olycka att just de människor som har det sämst ställt i vårt samhälle i dag är de som också får bära de tyngsta bördorna. Vi måste komma vidare och kunna bygga vidare på ett samhälle som tar hänsyn till varje individs behov och väljer att hjälpa varje ung människa att komma rätt i livet. Jag vänder mig också mot det synsätt som handlar om att människor inte längre har ett gemensamt engagemang, att man har överlämnat det till myndigheter och den offentliga sektorn. Det är inte sant. Det är inte sant statistiskt sett, och det är inte sant om man ser på verkligheten. Aldrig någonsin har människor som i dag varit engagerade i lokala, små grupper för aktiviteter av olika slag, och fortfarande en del i våra stora folkrörelser, i nya föreningar och organisationer som föds varje dag. I min genomgång av vad som görs i samhället bl.a. mot våld har jag häpnat över den aktivitet, det engagemang och den initiativförmåga som så oändligt många människor har visat i vårt samhälle. Att så är förhållandet visas också av det faktum att trots att vi oroas över våldet i vårt samhälle är Sverige ett land med relativt låg förekomst av våld, om man ser på andra jämförbara länder. Det gäller våldet på våra gator och torg, och det gäller framför allt det grova dödliga våldet. Jämfört med andra länder ligger vi väl till. Det måste finnas en förklaring till det. Förklaringen ligger naturligtvis i enskilda människors engagemang i vårt samhälle i det privata livet men också i olika former i det gemensamma livet. Ett problem vi har, och där ger jag er rätt, är att det goda exemplet har väldigt svårt att göra sig gällande. Det är en schattering av sanningen: hälsan tiger still. När någonting fungerar väldigt väl och är väldigt bra ger det inga rubriker. Det är katastrofen och det dåliga som väcker intresse i mediernas förmedling av vår verklighet. Men de goda exemplen finns. Den av de uppgifter som jag ser som viktig är just att föra ut budskapet om de goda exemplens makt. Det gäller t.ex. på ett område som berördes här, nämligen hur man hanterar unga människor som håller på att komma snett i livet. För att ta ett exempel ur en ganska stor hög finns det i Västerås människor, både frivilliga krafter och sådana som är avlönade av kommunen, engagerade i en rad projekt som bl.a. innehåller företeelsen medling. Det handlar om att ta fatt i de ungdomar som håller på att komma snett och skapa hanterbara konkreta åtgärder för att föra in dem på rätt väg. Medling och konfrontation med dem som har drabbats av brottet är där ett inslag, och det finns andra. Detta gör man med mycket stor framgång och med ett stort engagemang. Det exemplet skulle kunna vara en uppmuntran till många i vårt samhälle som inte vill annat än att få en roll i det gemensamma ansvar vi har för att ta hand om de barn och ungdomar där familjen har misslyckats och där vi andra vuxna måste träda in. I de fortsatta diskussionerna kommer jag att återkomma till detta varje gång som jag har ett förslag att lämna till riksdagen som gäller något av de områden som berörs av våldsdebatten, och jag kommer när vi diskuterar dessa frågor att åter erinra om det viktiga i helhetssynen. Låt oss inte alltid drunkna i enskilda detaljer och tro att lösningen ligger där. Låt oss hela tiden stämma av mot en helhetssyn. Då har vi faktiskt en chans att komma ännu längre i kampen mot våldet.

Herr talman! Jag vill gärna understryka det som sades av någon, att det här inte är en fråga som man kan ta upp enbart utifrån en generations synvinkel och säga att det är en ungdomsfråga, eller något sådant. Det är väldigt viktigt att i det här sammanhanget slå fast att ungdomar tar till sig mycket av den ohederlighet, fusk och otrohet som unga människor ser i en mängd olika relationer visavi familjegemenskap och visavi samhälle och myndigheter. Vi talar nu om våldet samtidigt som vi i tidningar kan läsa om annat. Häromdagen stod det att Statistiska centralbyrån slår fast att fusket med momsen innebär att staten förlorar 33 miljarder. Det är klart att sådana signaler innebär att vi fortsättningsvis får en nivellering av det enkla begreppet hederlighet. Jag tror att respekten för moraliska värden och etiska normer urholkas på många håll och i många kanter av samhället. Därför är det viktigt att här slå fast, och som jag inte i hastigheten uppfattade om justitieministern kritiserade, att vi som individer under vår uppväxt behöver en inre kompass. Det handlar om etik och värderingar. Har vi inte den inre kompassen är jag övertygad om att den här församlingen framöver får koncentrera sig enormt på att stifta lagar och införa paragrafer. Då är vi igen tillbaka till att hemmet spelar en väsentlig roll. FN har faktiskt lagt fast en internationell familjedag. Den skall vara den 15 maj. Jag skulle gärna höra justitieministern berätta vilka initiativ regeringen tar för att manifestera den internationella familjedagen. Temat i år är "tolerance begins at home". Det är också angeläget för mig att säga att alkoholen spelar en oerhörd roll. Det har vi sagt, och det säger vi, och det är en oavvislig sanning. Men precis som Karin Pilsäter sade får vi då också göra någonting. Vi måste hitta metoder för att minska alkoholkonsumtionen. Kunde vi under kommande helg minska alkoholkonsumtionen med låt oss säga 10 % skulle vi därmed också minska en hel del av kriminaliteten och brottsligheten. Jag tror att vi måste komma därhän att vi statusmässigt uppvärderar de alkoholfria miljöerna. Vi måste också kraftfullt pricka att ungdomar och barn så lätt får tag på alkohol. Det måste förekomma en väldig langning på det här området som det inte talas så mycket om. Det inser man när man ser statistiken från dem som gör undersökningar. Herr talman! Jag tror också att det är väldigt viktigt att vi engagerar oss för att invandrar och flyktingungdomar och andra ungdomar, om vi skall kalla dem svenskar, möts, ser varandra i ansiktet och lär känna varandra. Där tror jag att ideella organisationer och folkrörelser och vi som är engagerade där skulle kunna göra en mycket större insats än vad vi gör. Det är en nödvändighet för att inte bygga in konflikter som så lätt uppstår när främlingsskapet existerar i samhället. Herr talman! Jag måste också hinna få säga att jag är litet förvånad över att regeringen inte satsar mer på frivården utan i stället tar anslag från polisen och rättsvårdande myndigheter. Det är inte så att jag därmed har sagt att jag tror en massa pengar till polisen skulle klara av detta. Men det är oerhört viktigt att frivården får resurser och att det inte får gå för lång tid från det att brottet begås till dess att påföljden kommer. Det måste visas att det finns gränser. Slappheten och kravlösheten i sig är inte kärleksfullhet. Någon tog här upp frågan om våldsvideogrammen. Där är jag också förvånad över att vi inte kan göra mer. Det finns faktiskt ett EU-direktiv med förbud mot grovt och utdraget våld i TV och kabel-TV. Vi måste väl i Sverige fråga oss vad vi gör för att leva upp till det direktivet. Vi talar ju väldigt ofta om andra EU-direktiv, men detta har fått leva sitt liv i skuggan. Vad gör den ensamstående föräldern, vad gör föräldraparet, när de ser att deras barn, kanske på grund av kamrattryck, vad vet jag, har hamnat i en situation där de på eftermiddagar får i sig våldsinslag och våldsdravel, som vi naturligtvis påverkas av? Jag förstår inte hur de figurer som gör gällande att vi inte påverkas av detta är funtade. Titta på dem som tillverkar blöjor och tvättmedel. De vet vad reklam och synintryck betyder. Det är klart att våldsinslag också påverkar. Även om det inte leder till att man begår brott tror jag att det drar ner våra trösklar och gör oss litet mer immuna när det gäller att reagera mot brott och ta vårt ansvar för att hjälpa dem som börjar stappla in på brottets bana att komma därifrån.

Herr talman! Även jag fick en släng av sleven i justitieministerns kommentarer till vad vi tidigare hade sagt. Jag skall inte ägna mig åt att bemöta detta. Jag vill bara konstatera att om inte vi i denna kammare kan anslå en litet mer generös ton kanske vi inte skall kräva särskilt mycket av dem som befinner sig utanför kammaren. Eftersom jag har kort tid till mitt förfogande skall jag i stället ta upp en fråga som flera har snuddat vid men som jag menar är otroligt viktigt att vara observant på, och det är narkotikafrågan. Vi har internationellt sett haft en god utveckling i Sverige. Men det finns just nu många farliga tecken i skyn. Det gör att alla vi som menar att narkotika inte kan finnas i ett samhälle utan att vi skapar offer måste reagera. Det handlar i första steget om människor som får sin egendom stulen. Därefter kommer de människor som på grund av narkomanens personlighetsförändring får sina känslor eller sin kropp skadad. Slutligen gäller det, inte att förglömma, de barn som narkomanen sedan sätter till världen och som vi av erfarenhet vet löper mycket stor risk att födas med skador. Under senare tid har det dykt upp en debatt. Frihetsfronten hade i helgen en stor sammankomst där man pläderade för en liberaliserad narkotikapolitik. En av våra största dagstidningar har för tillfället en artikelserie som efter vad jag hittills har sett bara framhåller liberaliseringsprojekt, utan några varnande fingrar. En av våra TV-kanaler visade i ett nyhetsprogram i helgen en dam från Liverpool, en mamma till en sexåring. Vi såg hur idylliskt det var när denna mamma fick sin dos, innebärande två sprutor heroin om dagen. Ingen talade om vad vi innerst inne vet, men som är lätt att glömma bort, att en drogad mamma icke kan fungera som den mamma ett barn har rätt att ha. Det är allas vår skyldighet att nu delta i debatten. Vi skall inte inbilla oss att det svenska folket inom sig har motståndet och orken att stå emot narkotikan. Kan vi inte få en fortsatt vettig utveckling i Sverige kommer vi aldrig att kunna komma åt våldet.

Herr talman! Det kan inte nog poängteras hur viktigt det är att få med alla samhällsmedborgare i arbetet att bekämpa och förebygga våldet. Då ser jag det jobb som kan göras på lägsta nivå som viktigt. Det gäller arbetet med att verkligen få i gång ett trygghetsarbete i varje kommun. Vi har talat om att skapa lokala trygghetsplaner. Då får man probleminventera just de frågeställningar som behöver analyseras i respektive kommun och vad som finns att göra. Här finns olika bakgrundsproblem. I vissa kommuner är just segregationen ett övergripande problem som är mycket större än i andra kommuner, men det finns överallt. Även jag vill betona vikten av att åstadkomma ökad delaktighet och minskad segregation. En ökad segregation leder också till minskad förståelse. Det innebär en ökad rasism och främlingsfientlighet. Det finns en tickande bomb på det här området. Därför är det så viktigt att varje samhällsmedborgare kan engageras i det här arbetet. Människor som är i arbete, sysselsättning eller utbildning har ju en minskad benägenhet att vistas på gator och torg på kvällar och nätter och bara fördriva tiden. Därför är naturligtvis kampen mot arbetslösheten en mycket viktig kamp att föra för att också minska våldet. Jag sade i mitt tidigare inlägg att vi i Centern vill betona tidiga insatser och omvårdnad om barnen. Vi är verkligen oroade över borttagandet av vårdnadsbidraget. Nu kämpar vi i stället vidare med ett införande av ett barnkonto. Varför gör vi det? Jo, därför att barn behöver sina föräldrar. De behöver dem under en stor del av sina första levnadsår. Därför tycker vi att det är viktigt att öka rättvisan och framför allt valfriheten och möjligheten för familjer att välja den barnomsorg som passar dem bäst. Jag tycker att detta var ett bra initiativ till en debatt. Detta måste ständigt fortsätta. Vi i Centern ordnar ett seminarium här i riksdagen den 17 maj där vi skall försöka analysera olika bakgrunder till våldet. Alla är naturligtvis välkomna dit.

Herr talman! Vi har nu berört väldigt många olika ämnen. Utan att på något sätt förringa det som andra tagit upp tänkte jag prata om litet andra saker igen. Det handlar om att få med alla i samhället, att släppa in de utestängda och att byta ut det utanförskap som många människor känner mot en integrering i ett gemensamt samhälle. Jag skall berätta litet om Omar. Han finns med i boken Välkommen till Vårby gård. Han skriver att skolan inte förstod sig på Omar, och han förstod sig inte på skolan. Misstroendet växte till hat. Halv elva den 8 februari 1991 smög sig Omar och två kamrater längst Vårbyskolans ena flygel. De bar med sig ett par stora stenar och en molotovcocktail. Ni kan ju tänka er själva vad som hände sedan. Jag tror på normer och värderingar och respekt för varje elev och att skolan skall vara till för att ge varje barn en chans är oerhört viktigt. Den nya läroplanen har ju vänt på steken litet grand. I fortsättningen av boken beskrivs hur det sedan kanske skulle fungera för Omar. Han hade större chans att lyckas än många av kamraterna. Föräldrarna levde tillsammans, han förstod samhällets gränser och han var troende muslim. Omars kamrat frågar: "Vad var värst, rättegången eller föräldrarna?" Omar tittade på honom med plågad min. "Skojar du? Det där med snuten var ingenting." Det har ju aldrig stått i några läroplaner att man kan välja att lösa konflikter med våld. Men hanteringen, det reella budskapet från samhället, har ofta blivit ett annat för många barn. Vi måste ha gemensamma normer hos familjen, skolan, socialtjänsten, polisen osv. Det gäller inte minst bruk av droger och våld med rasistiska, främlingsfientliga eller andra fientliga förtecken. Man säger ju att det ofta har varit i säck innan det kommer i påse. Det gäller både vinflaskor och fördomar. Herr talman! Det är också viktigt att släppa in de utestängda, att låta männen slippa gamla invanda roller, velourattribut eller hemansförväntningar och bara vara män. Vi skall stärka familjen genom att släppa in pappa, genom att visa att vi förväntar oss ett gemensamt ansvar för barnen även om relationerna inte alltid håller mellan de vuxna. Man pratar ju om att riktiga män inte äter paté. Nu gäller det att visa att riktiga karlar tar ansvar för sina barn, riktiga karlar tränar ärligt och dopar sig inte, riktiga karlar snackar om saken och använder inte knytnävarna. Vi måste visa och lyfta fram de goda förebilderna. Vi måste släppa in både de utestängda ungdomarna och de utestängda papporna och skapa goda livsmiljöer även i våra förorter. Jag är glad att detta nu betraktas som ett gemensamt problem. Jag har själv förmånen att få vara med i Storstadsutredningen. Jag hoppas mycket på det arbetet tillsammans med allt annat arbete som skall göras på dessa områden.

Herr talman! Som många av de tidigare debattörerna har tagit upp handlar detta också om missbruk. Det handlar om en ökad alkoholkonsumtion och en ökning av narkotikamissbruket i Sverige. I dag verkar det som om vi har svårt att tackla dessa problem och ökningen av dem. Detta trots att vi tidigare i Sverige har haft bra traditioner av förebyggande och vårdande insatser för missbrukare. Är de nedskärningar vi gör i dag verkningsfulla om vi bara får tillbaka kostnaderna i form av missbrukare, sociala problem, utslagna människor, ökat våld och otrygghet? Det finns tre viktiga saker när det gäller att hantera missbruket. Den ena är förebyggande verksamhet genom t.ex. Folkhälsoinstitutet, bra socialt skyddsnät och en stark offentlig sektor som hindrar människor från att falla utanför systemet. Den andra handlar om vård. Dvs. att vi tar hand om dem som av olika anledningar missbrukar och behöver vård, avvänjning osv. Den tredje är att använda sig av hårdare straff för missbruk. När det har blivit så att man tydligast använder sig av det tredje och sista steget, även om det inte alltid har varit meningen, i bekämpningen av narkotika och alkohol tror jag att man är farligt ute. I dag försvinner stora delar av den förebyggande verksamheten ute i kommunerna på grund av att kommunerna inte har råd. Tillgången på vård för dem som redan har hamnat i missbruk har minskat. I dag är det inte självklart att man får vård för sitt missbruk, även om man själv vill det eftersom kommunerna inte kan ta kostnaderna för detta. Vi vet alla att insatserna måste göras både på det förebyggande området och för dem som redan har hamnat i missbruket. Om vi gör insatserna effektivt på båda hållen kommer vi att göra en samhällsekonomisk vinst och en mänsklig.

Herr talman! Att våld i samhället är oacceptabelt och måste fördömas hoppas jag att vi alla är överens om. Jag hoppas att vi också kommer att arbeta utifrån det. Rasistiska inslag i våldet är något som vi måste ta itu med bl.a. för att skapa ett mångkulturellt samhälle där alla människor får plats. Jag hoppas att vi även är helt överens om det och kommer att kämpa för det tillsammans. Det är vad vårt samhälle behöver. Det finns andra saker som vi kanske inte är helt överens om i nuläget. Det är hur man skall vidta åtgärderna. Alf Svensson pratade om hederlighet som en grundbult. Jag skulle vilja använda ordet delaktighet som en viktig del i samhället. I dag finns det faktiskt ungdomar som innan de har fyllt 20 år rekommenderas att gå till socialen för att få sin försörjning därför att de inte behövs i samhället. Att förvänta sig att de då skall känna delaktighet i vårt samhälle är att begära mycket. Man måste behövas, man måste få vara med. Jag tror att det är det absolut viktigaste för oss alla att arbeta för. Jag vill återigen komma tillbaka till att det är bättre att dela på jobben och att använda människor i viktiga arbetsuppgifter än att betala dem för att inget göra. Herr talman! Justitieministern var inne på att samhällets stöd till familjerna måste fungera och även på att vi måste vidta åtgärder när familjerna inte fungerar. Jag har under mitt yrkesverksamma liv innan jag blev politiker arbetat med ungdomar med sociala problem. Under de senaste åren har jag sett en skrämmande förändring. Eftersom kommunerna sparar vidtar man inte längre de åtgärder som borde vidtas. Man sparar på ungdomar och barn. Vi som har arbetat med dessa frågor vet vilka konsekvenser detta får. Det blir betydligt dyrare den dag när man måste vidta de åtgärder som samhället ändå måste ställa upp med. Jag vill också betona vikten av att kommunerna har grundläggande resurser för att bedriva det förebyggande arbetet. Det borde vara samhällets absolut viktigaste prioritering att tidigt hjälpa och stödja ett barn som hemifrån kanske inte får det fulla stöd som det behöver. Det finns självklart möjligheter till det, men det är i dagsläget just detta som kommunerna sparar på, och det är helt oacceptabelt.

Herr talman! Jag delar helt Alf Svenssons uppfattning att vi behöver en inre kompass, eller hur man nu vill uttrycka detta. Jag delar också Alf Svenssons uppfattning att det är i den nära relationen mellan det lilla barnet och den vuxne i en normal familj som den här kompassen skapas. Det ger oss de värderingar som vi sedan går ut med i samhället, och det präglar vår vuxna tillvaro. Man kan undra, precis som Alf Svensson gjorde, vad det är för kompass de människor har som ägnar sig åt bl.a. momsfiffel, liksom även - tycker jag i dessa dagar - de företagsdirektörer som höjer sina löner med 50 % eller 100 %, samtidigt som de vet att de flesta människor i vårt samhälle måste dra ned på utgifterna. Men den kompass som de har har ofta skapats i de bästa av familjer, så det är inte heller när det gäller familjerna så lätt att veta hur värderingar skapas och vilka konsekvenser dessa får i vuxnas agerande. Alf Svensson undrar också varför vi inte satsar mer på frivården. Det vill jag nog tillbakavisa, för det är precis det som vi gör. Frivården är den del inom kriminalvården som vi anser är den som måste expandera. Tanken bakom den politik som vi för på kriminalpolitikens område är att vi måste minska användningen av anstalter och öka användandet av de alternativa påföljderna. Det betyder att frivården måste få en ökad betydelse i framtiden. Alf Svensson tog i det sammanhanget också upp frågan om resurser till polisen. Det är naturligtvis smärtsamt för varje samhällelig institution som i dessa dagar får besparingskrav på sig, men frågan är om vi inte, om vi inte ställer krav också på polisen att rationalisera och effektivisera sitt arbete, i stället får ställa det kravet på någon annan. Att hålla polisen utanför det kravet betyder att andra får bidra mer till saneringen av landets ekonomi. Det är då andra sektorer i samhället, kanske just sådana som bäst behövs i det sammanhang som vi talar om i dag, nämligen bekämpningen av våldet, som drabbas. Även för enskilda familjer blir det då ännu svårare att hantera situationen. När man kan läsa i tidningarna att t.o.m. dagis har ökat sin produktivitet - det är en egendomlig term för den typen av verksamhet - tycker jag inte att det är fel att ställa kravet att polisen skall öka sin produktivitet. Jag vet att det finns förutsättningar för att göra det. Alf Svensson tar också upp att det inte får ta för lång tid innan man ingriper mot brott. Jag delar helt den uppfattningen. Den nya lagstiftning om unga brottslingar som trädde i kraft den 1 mars innebär en mycket snabb handläggning. Denna skall vara avklarad inom sex veckor efter det att brottet begåtts. Det finns däremot ett område där vi inte alls är snabba. Jag vill nu återkoppla till det som jag inledde med, nämligen den ekonomiska brottsligheten. På det området går det mycket lång tid mellan gärning och åtgärd, och ibland blir det över huvud taget ingen åtgärd. Det är bakgrunden till regeringens strategi att starka åtgärder måste vidtas mot den ekonomiska brottsligheten. I det sammanhanget har polisen fått ett starkt resurstillskott, vilket är nödvändigt för att komma vidare i den frågan. Jag delar också Gun Hellsviks uppfattning att vi måste försvara och förbättra vår narkotikapolitik. Både tillgången och efterfrågan på narkotika måste angripas och likaså både jakten på langarna och hjälpen till missbrukarna. Jag tycker att Alice Åström mycket tydligt visade hur viktigt det är att vi inte utgår från att vi på grund av svårigheter skall lägga tyngdpunkten bara på den ena halvan av denna problematik. Vi måste vara starka nog att kunna hävda den bredd som hittills har gällt i vår narkotikapolitik. Därigenom skall vi också kunna försvara den mot dem som kritiserar den.

Herr talman! Jag tycker att det var tillfredsställande att få höra alla de inlägg och synpunkter som här har presenterats. Låt mig bara kort få säga - minuterna tickar ju i väg så snabbt - att jag ändå tror att det är en felaktig åtgärd att beröva poliserna resurser. Vi har här också sagt att brottsligheten ökar. Den grova brottsligheten blir mer omfattande. Det krävs i sig en produktivitetsökning för att klara av det. Dessutom menar jag att en rejäl satsning på att komma åt den ekonomiska brottsligheten säkert skulle göra det möjligt att få fram resurser till övrig polisiär verksamhet. Jag hoppas verkligen att det inte skall behöva ta alltför lång tid att hitta åtgärder på det området. Herr talman! Fru talman Birgitta Dahl erinrade oss tidigare här om 50-årsminnet av Förintelsen, som i går hugfästes i Stockholms stadshus. När jag satt och lyssnade till denna utomordentligt gripande tillställning, där det erinrades om det mest avskyvärda och vedervärdiga våld som mänskligheten känner, kom jag att tänka på ett sammanträffande här i Stockholm för ett par år sedan med Nathan Sjaranskij. Denne var, som säkerligen de flesta av er kommer ihåg, en lägerfånge som släpptes ut under Gorbatjov-epoken. Denne briljante vetenskapsman och detta datageni satt under åtskilliga år i ett vedervärdigt läger. Det som jag tyckte var särskilt intressant var när denne naturvetenskapsman sade: Jag kom snart underfund med att det inte räckte med rationella argument när man ville bekämpa ondskan, utan det behövdes moraliska och andliga argument. Inget parti har på något sätt monopol på en sådan slutsats, men jag tror att det är väldigt viktigt att den stryks under och lyfts fram. Herr talman! Jag tror inte heller på något sätt att de som nu riktar sig med hiskliga lönelyft skulle, därför att de måhända kommer från de högre socialgrupperna, vara besjälade med högre moral och större mått av solidaritet än andra. Under mina tio år som lärare lärde jag mig att man i familjemiljöer där ekonomin inte alla gånger precis var vad den borde vara kunde överföra normer väl så intensivt, grundläggande och klokt som i de bättre bemedlades miljöer. Jag vill också säga, herr talman, att det ligger en fara i att försvara elände, våldsutveckling och bekymmer med att vi nu har en ekonomisk kris.

Herr talman! Nej, våldet kan inte försvaras vare sig med ekonomisk kris eller med någonting annat. Våldet måste bekämpas, och som grund härför ligger samhällets värderingar, vår syn på medmänniskorna, och detta avgör vårt handlande i förhållande till varandra. Det är också ytterst det som politik handlar om. Brottsligheten ökar, säger Alf Svensson. Nej, dessbättre är det så att brottsligheten inte ökar. Men det är inte det huvudsakliga skälet, för att återigen komma in på en detaljfråga, till att vi anser att krav på effektivisering kan ställas även på polisen, utan den grundläggande anledningen är att polisen genomgår en omfattande omstrukturering, både organisatoriskt och arbetsmässigt. Det innebär att polisens arbete i större utsträckning kommer att bedrivas brottsförebyggande. I detta finns mycket av effektivitet att hämta och också möjlighet att under en period spara pengar. I dagens läge, när de pengarna behövs på så många håll, måste också polisen vara med häri. Detta handlar på sätt och vis också om solidaritet. Ytterst handlar den politik som vi bedriver i det här landet om solidaritet. Utgångspunkten för politiken i vårt land bör vara att vi respekterar varje individ och anser att alla människor har lika värde. Det är på grundval av det som vi i regering och riksdag har att fatta våra beslut. Det är svårt att omsätta solidaritet i praktisk politik, men en av de viktigaste åtgärderna är att i de svåra besluten, som bl.a. handlar om ekonomi, alltid ta hänsyn till de svagaste i samhället och dem som bäst behöver vårt stöd. Vi kan inte agera på ett sådant sätt att de institutioner som i vårt samhälle svarar för åtgärder riktade just till dem som bäst behöver stöd också är de som i första hand mister vårt stöd när det blir ekonomiska svårigheter. Det är just då vi måste hävda principen om alla människors lika värde och solidariteten i samhället.